Fru talman! Jag instämmer i miljöministerns slutord i svaret, att det gäller att avväga många olika intressen i den här frågan. Det gäller framför allt i fjällvärlden. Men när vi diskuterar skoterfrågor och körkortsfrågor i allmänhet diskuterar vi ett större område. Det rör sig inte bara om fjällvärlden utan kanske om hela det s.k. skoterområdet, dvs. det snöområde där skoter används. Jag delar inte interpellantens uppfattning att riksdagsmajoritetens beslut i samband med den proposition där skoterfrågan behandlades skulle bygga på okunnighet och ett bristande engagemang. Flera av oss som då var med på olika sätt bor och verkar i skoterområden och är brukare av skotern under nästan hela den tid av året som den kan användas i den svenska naturen. Skotern är på många sätt både viktig och nödvändig från närings-, turist och nöjessynpunkt. Det handlar alltså om positiva effekter som måste tas till vara. Utskottet ändrade faktiskt den omdiskuterade hastighetsbegränsningen från det som regeringen hade föreslagit. Däremot håller jag med interpellanten om att det finns olika åsikter om skotern. Det finns en grupp som vill köra skoter och en grupp som vill förbjuda skotern. Men även i fråga om skotern som sådan råder det olika uppfattningar. I mina hemtrakter ser man nog skotern som ett normalt redskap, fordon, som ingår i det vanliga livet. I ett annat område anses skotern på olika sätt kanske vara en exklusivitet. Det positiva med riksdagsbeslutet är att Sverige fastnade för en egen modell, till skillnad från hur det är hos våra nordiska grannar. Den här frågan har kommit upp till debatt med skoterorganisationerna. Därför undrar jag om det är miljöministerns slutmål att vi skall ha en egen modell. Det är vad jag eftersträvar. Jag ser mycket positivt på detta med en egen modell, på den generella rätten. Står ministern alltså fast vid att vi för framtiden skall ha en egen modell? En annan fråga som har varit aktuell är körkortsfrågan. Vi har framfört i riksdagsdebatten att det inte finns någon likhet mellan att köra skoter i Karesuando och att köra traktor i Skåne, för att ta till geografiska ytterligheter i Sverige. Det finns ingen likhet däremellan. Motivet var att föra in det här i trafikbrottslagen, men det blev kanske för lätt, som även interpellanten varit inne på. Läget i dag är både olyckligt och rent av dåligt för allmänheten. Den trovärdighet som vi som politiker har är kanske ifrågasatt, i alla fall i debatten med skoterorganisationerna. I svaret säger miljöministern att regeringen då, 1996, ej bedömde att det var motiverat att införa den s.k. förarlicensen, skoterkortet, som då byggde på frivillighet att skaffa sig. Jag tänker på de olika skoterklubbarna. Är det inte dags att i dag, när läget är som det är, göra ett omtag för att aktivt få med skoterorganisationerna på vagnen och arbeta för ett skoterkort som bygger på den tidigare frivilliga förarlicensen; detta som ett nytt sätt att gå vidare i frågan?
Fru talman! Först vill jag något påminna om bakgrunden till att den här propositionen kom. Vi har ju väldigt fina natur och kulturvärden i fjällmiljön. Vi kunde se att dessa värden hotades av att många intressenter och intressen skulle samsas med varandra i fjällvärlden. Våra kanske allra värdefullaste naturområden i Sverige hotades därför av slitage och av allvarliga problem för framtiden. Vi har faktiskt ett ansvar för att bevara fjällområdena och fjällnaturen också till kommande generationer. Därför var det viktigt att lägga fram en proposition där man försökte få de olika intressena att samsas. Det är också viktigt att komma ihåg att de regler som vi hade om terrängkörning var mer än 20 år gamla. De var inte alls anpassade för ett samhälle med så många skotrar. Jag tror att det rörde sig om en tiodubbling av antalet skotrar under tiden från det att man tog den tidigare lagstiftningen. För att stävja och för att få ordning på utvecklingen beslutade därför regeringen att vi skulle försöka få en bättre ordning även när det gäller terrängkörning i fjällen som inkluderar t.ex. körkortskravet, hastighetsgränser och möjligheter till nya större regleringsområden med skoterfrihet eller där man enbart skulle köra på skoterleder. Jag vet att det har varit en hetsig debatt om detta. Men precis som sagts här har debatten handlat om två ytterligheter. Antingen skall det vara totalförbud för skoter eller också skall det vara helt fri körning, alltså status quo och en ökad körning. Där valde vi en kompromiss, dvs. den egna modellen, som jag anser att vi skall ha kvar. Jag anser inte att vi i framtiden skall införa ett totalt skoterförbud eller välja den norska modellen. Det är viktigt att vi har kvar möjligheten att använda skotern även i fjällvärlden, men vi måste ta större hänsyn när vi använder skotern. Jag tycker att det blev en bra kompromiss mellan olika intressen. Jag tror inte att det är så enkelt som det ibland framställs i debatten, alltså att här står norrlänningarna enade mot regleringar när det gäller skotertrafiken. När vi hade diskussioner om detta upplevde jag tvärtom att många tyckte att det var positivt med åtgärder mot buskörningen och med åtgärder som riktas mot framför allt de yngsta skoterförarna. Under senare år har det ju blivit alltfler olyckor med skotrarna, vilket också är mycket olyckligt. Ett problem är att de förslag som nu lagts för i år inte har kombinerats med en straffsanktionering beroende på att körkortslagen är försenad. Lagrådsremissen kommer från Kommunikationsdepartementet före jul. Därmed kommer alla att kunna se att straffsanktioneringen kommer och att det bara är den här skotersäsongen som det inte finns en direkt straffsanktionering. Däremot är det viktigt att komma ihåg att även i nuvarande lagstiftning är lagkravet att man skall ha traktorkort eller körkort. Detta är alltså lagstadgat, även om det inte finns en direkt straffsanktionering. Jag förstår att polisen inte kommer att övervaka detta vid varenda fjälltopp. Det är helt riktigt att det finns stora problem med att klara trafikövervakningen, men precis som flertalet förare faktiskt vet att de måste följa de allmänna bestämmelser som gäller för övrig trafik, så räknar vi med att vi även med begränsade polisinsatser kommer att få en betydligt bättre följning av reglerna i fjällområdet. Vi kommer också att få mycket mindre buskörning och en mycket bättre trafikmiljö. Jag tror också att skoterklubbarnas frivilliga arbete för att ge kunskap kommer att betyda mycket när det gäller att förbättra situationen i fjällvärlden.
Fru talman! Jag delar miljöministerns uppfattning att vi måste värna fjällnaturen, även om vi har haft litet skilda meningar om hur det skall ske. Jag tänker då på regleringsområdena. Vi tyckte att man skulle få peka ut dem lokalt och regionalt i stället för att någon sitter i Stockholm och gör det. För övrigt skulle de flesta av de här frågorna ha kunnat lösas bättre lokalt och regionalt. Just kravet på traktorkörkort har, precis som Ulf Kero säger, fått ett löjets skimmer över sig. Där borde man kanske försöka tänka om. Med en vettigt utformad förarlicens kanske kravet på traktorkörkort skulle kunna slopas, och varför inte göra det redan nu? I skoterolyckorna är det inte som på vägarna de unga förarna som är överrepresenterade. I stället är det de som är litet äldre. Genomsnittsåldern är 38 år. I mellan 75 % och 80 % av olyckorna har förarna varit kraftigt berusade, med en genomsnittlig promillehalt på 1,7 %. Det är ju förskräckligt. Jag tycker att det just i det här körkortssammanhanget är den allra allvarligaste frågan. Man måste fundera över vilka verkningsfulla åtgärder - inte bara tomt viftande i luften - man måste vidta för att komma till rätta med skoterförare som kör alkoholpåverkade. Det är förmodligen de förarna som är överrepresenterade även i andra typer av brott i samband med skoteråkning, såsom vårdslöshet i trafik, smitning, m.m. Men eftersom övervakningsresurserna är så begränsade som de är måste ju åtgärderna bli någonting helt annat än krav på traktorkörkort, tror jag. Traktorkörkortet kommer förmodligen inte att förebygga en enda trafikolycka eller något annat trafikbrott som har samband med skotertrafiken. Eftersom för övrigt en tredjedel av dödsolyckorna och en stor andel av olyckorna med icke dödlig utgång sker när skoterföraren kör genom isen, skulle krav på flytväst och flytoverall vara verkningsfullare ur trafiksäkerhetssynpunkt än vad någonsin ett traktorkörkort kan bli.

Fru talman! Det är helt riktigt att det är fråga om flera intressen som skall samsas. Det gäller att väva ihop dem. Som miljöministern sade har terrängkörningen under den tid skotern har funnits på marknaden förändrats enormt mycket. Det är en helt annan typ i dag än det var för 30 år sedan då den introducerades i landet. Det är helt naturligt. Man ställs inför nya problem, det är helt klart. Miljöministern gav svar på frågan om den egna modellen. Det är mycket bra och trevligt att höra att det är den egna modellen som kommer att gälla. Jag är mycket nöjd med det svaret. Vad gäller förarlicensen tycker jag däremot personligen att det hade varit bättre att i det här läget använda skoterklubbarna som resurs för att få acceptans hos de olika förarna och verkligen få så många som möjligt att acceptera en sådan, så att det blir en bra slutprodukt. Vi eftersträvar alla - skoterförare, miljöorganisationer, ministern - den bästa möjliga lösningen, så att vår egen modell kan stå som exempel för det här. Där skulle jag gärna se en litet annan utformning. Miljöministern nämnde något om övervakningen. Det är självklart att man inte kan stå vid varje fjälltopp och bevaka det här. Men jag besökte för 11⁄2 Gällivare, som har en stor del av bevakningsansvaret i Norrbotten, som är det stora länet i den här frågan. Man är litet bekymrad över de resurser som tilldelas. Miljöministern är ju en representant för regeringen i det här läget: Tar man hänsyn till vad som krävs för att få en verklig bevakning i det här stora området?
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att ta upp frågan om de förarlicenser som jag inte hann beröra i det förra inlägget. Det pågår en utredning om förarlicenser. Vi får se vad den utredningen kommer fram till. Jag är mycket positiv till en förarlicens. Däremot är det av följande skäl svårt att börja med att låta förarlicensen ersätta behörigheten. Skälet till att vi har valt traktorkörkort och körkort är inte att vi tycker att skotern och traktorn påminner om varandra. Det är självklart. Men tanken med ett traktorkörkort, och så småningom ett körkort, är att man skall lära sig hänsynsreglerna i trafiken, man skall lära sig trafikvett, man skall lära sig ett antal trafikregler och att det faktiskt finns ett antal sanktioner, som flertalet människor är mycket känsliga för och som gäller just körkortet. Det innebär att den som har ett traktorkörkort eller körkort och t.ex. kör skoter berusad riskerar att det påverkar körkortet. Körkortet kan inte bara dras in för att man kör bil berusad utan även för att man kör skoter berusad. Samma sak gäller naturligtvis den som har ett traktorkörkort. Den som har ett traktorkörkort och kör skoter på ett olämpligt sätt vet därmed att också körkortet är i fara. Det är det viktiga skälet till att man har valt att använda ett behörighetskrav som traktorkörkort för 16-åringar och körkort för 18-åringar. Jag tror att detta kommer att få en mycket bra inverkan när det gäller att förebygga problem, just därför att det blir för allvarliga påföljder om man bryter mot lagstiftningen. Jag vill återigen betona att den frivilliga utbildning som har skett via skoterklubbarna är mycket viktig. Jag ser för mig att det är skoterklubbarna som också kommer att arbeta med förarlicenserna, om det finns någon möjlighet att utforma lagstiftningen på det sättet. Till att börja med kan det ske som ett komplement till behörighetskortet. På längre sikt kanske man kan ha en diskussion om någonting annat. Men skoterklubbarnas utbildning är väldigt viktig, både i dag och i framtiden. Därför är det med stor glädje jag har fått veta att ett antal av skoterklubbarna nu ger utbildning för att man också skall kunna förbereda traktorkortet i skoterklubbens regi. Man förstärker att traktorkörkortet blir en inkörning till ett vettigt beteende även på skoter. Jag tycker att det är glädjande att skoterklubbarna har tagit ett sådant ansvar. Jag vill också påminna om att det inte bara är genom polisövervakning vi sedan skall se till att det här fungerar, utan det är med hjälp av många aktörer. Föräldrarna vet vilka regler som gäller och kan tala om det för sina barn. Försäkringsbolagen vet vilka regler som gäller. De som kör skoter får alltså trycket på sig från flera håll att verkligen uppfylla kraven.

Fru talman! Att man genom att ta traktorkörkort lär sig trafikvett och regler må så vara. Men jag tror knappast att de är tillämpbara när man kör snöskoter. Det enda som har någon relevans är att det finns möjlighet att koppla sanktioner till överträdelse av körkortslagen. Men jag funderar ändå på om det inte skulle räcka med en förarlicens. Man skulle ändå på något vis kunna koppla onykterhet på snöskoter eller annan vårdslöshet i trafik till ett körkort eller möjligheten att få körkort. Det finns ju sådana kopplingar när det gäller annan lagstiftning. Om jag exempelvis tjuvfiskar kan man dra in mitt körkort eller beslagta min bil. Det jag är ute efter, miljöministern, är att det här traktorkörkortet har fått sådan "badwill" att det är litet dumt att hänga fast vid det om man skall föra in en förarlicens, vilken jag för övrigt är mycket glad åt att det pågår ett ordentligt samarbete med skoterklubbarna om. Jag tror att de gör ett viktigt och bra jobb. Jag kan liksom bara vädja till ministern att ni tar hänsyn till den verkliga "badwill" som traktorkörkortet har fått i snöskotersammanhang. Tack!
Fru talman! Jag vill bara ge ytterligare en del av skälen till att vi har valt traktorkörkort. Vi kunde naturligtvis inse risken med att vi skulle få en väldig debatt om traktorkörkortet. Men för att kunna koppla det till körkortet och till sanktioner kring körkortet hade vi valet att lägga en 18-årsgräns och enbart acceptera körkort. Regeringen gjorde den politiska bedömningen att det skulle stå för långt ifrån den allmänna opinionen om vi på det sättet skulle ha höjt åldersgränsen till 18 år. Jag tror faktiskt att det var riktigt att gå in för ett traktorkörkort, även om det på vissa håll föranlett starka reaktioner. Alternativet hade varit att sätta upp ett körkortskrav och en 18-årsgräns. Därmed hade vi utestängt väldigt stora grupper, t.o.m. sådana som hade börjat köra skoter, från att i framtiden köra skoter. Mot denna bakgrund tror jag att en del av kritikerna, framför allt bland de ungdomar som nu skall ta traktorkörkort, inser att det är bättre att få ta ett traktorkörkort för att sedan köra skoter än att inte alls får köra skoter. Jag tror också att en del av kritiken kommer att upphöra när man upptäcker att det faktiskt blir en bättre skotertrafiksmiljö i fjällvärlden och att traktorkörkortet lägger en grund för ett kommande körkort, vilket är positivt för individen ett par år senare. Även om det har varit en del problem under själva införandet, tror jag att vi nu lägger en bra grund för att det framöver skall fungera på ett bra sätt. Jag är mycket mån om att vi har en ordentligt diskussion och en dialog med de berörda, och det har vi också försökt att ha under hela arbetet med propositionen.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig hur regeringen avser att hantera länsstyrelsernas signaler som tyder på att det kontinuerliga och långsiktiga miljövårdsarbetet håller på att raseras. Frågan är ställd mot bakgrund framför allt av , vilken visar att länsstyrelserna har prioriterat ned det traditionella miljöarbetet i ett trängt ekonomiskt läge. Dan Ericsson säger alltså att regeringen har minskat anslagen för miljövård och att miljöbalken fördröjts, att effektiva åtgärder inte vidtas mot oljeutsläpp i Östersjön och att tillstånd till ökade koldioxidutsläpp har förhandlats fram. Dan Ericsson anser att nedskärningarna är särskilt uppseendeväckande om man ställer dem i relation till de satsningar som görs från regeringen på miljöprojekt. Först vill jag erinra om att alla statsanslag visserligen har minskat de senaste åren på grund av det statsfinansiella läget, men att minskningen inte är av den storlek som Dan Ericsson gör gällande när det gäller miljöanslagen, nämligen med drygt en tredjedel eller närmare 600 miljoner kronor. Budgetåret 1994/95 uppgick dessa till 1 242 315 000 kronor exklusive anslag för särskilda åtgärder. Det kan jämföras med 1 113 600 000 kronor budgetåret 1997. Detta ger dock inte en fullständig bild. Budgetåret 1994/95 fanns det dessutom medel för landskapsvård och östersjöinsatser som sedan fördes över till andra departement. År 1997 har det tillkommit medel för lokala investeringsprogram och den s.k. kretsloppsmiljarden. Vad gäller de särskilda frågor som Dan Ericsson tar upp vill jag nämna att RRV:s rapport om länsstyrelsernas miljövårdsarbete kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med miljöbalken. Den borgerliga regeringens förslag till miljöbalk innehöll sådana brister att en omarbetning var nödvändig. Regeringens förslag kommer inom kort att lämnas till riksdagen. Genom förslagen i balken kommer situationen i stora delar att förbättras. Bl.a. bedöms en ökad användning av generella föreskrifter att underlätta länsstyrelsernas prövning. Det kommer att öppnas möjligheter för kommunerna att överta delar av den tillsyn som i dag utförs av länsstyrelserna. Inför införandet av miljöbalken görs en översyn av tillsynsfrågorna. Miljödepartementet samråder med företrädare för praktiskt miljöarbete för att belysa dessa frågor och skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig tillsyn från såväl miljö som kostnadsaspekt bl.a. genom ett ökat samarbete mellan olika berörda myndigheter. Kalkningsanslaget har varierat från år till år bl.a. på grund av stora anslagsreserver. Eftersom kalkningen innebär ett långsiktigt åtagande är också en långsiktig planering nödvändig för att åtgärderna skall bli effektiva. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram en nationell plan för den statliga finansieringen av kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag. Arbetet med planen sker i samråd med länsstyrelserna och skall vara klart senast den 1 juli 1999. Utgångspunkten är att bevara den biologiska mångfalden och att bibehålla möjligheterna att använda sjöar och vattendrag. En detaljerad bedömning av hur verksamheten skall dimensioneras under kommande tioårsperiod skall göras. Trots de nedskärningar som av statsfinansiella skäl har varit nödvändiga inom nästan alla områden, har anslaget som skall användas för att skydda markoch vattenområden som är viktiga från naturvårdssynpunkt inte skurits ned, det har t.o.m. ökat tack vare EU-medel. Det är angeläget att ännu fler områden kan skyddas. Vi diskuterar dessa frågor inom Regeringskansliet just nu. Dan Ericsson tar också upp sanering och återställning av miljöskadade områden. Det finns stora behov av att satsa på efterbehandlingsåtgärder. I första hand skall de som förorsakat miljöskadorna ansvara för att området återställs. Det finns dock också ett behov av efterbehandling av områden där någon sådan ansvarig inte kan återfinnas eller där den ansvarige saknar förmåga att vidta åtgärder. Då måste samhället gå in och finansiera saneringen. Syftet med de lokala investeringsprogrammen är att genom bidrag till kommunerna ställa om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle. I detta är det naturligt att inkludera åtgärder för att sanera och återställa miljöskadade områden. Tidigare har kommunerna ansökt om anslag för sådant arbete hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Nu är tanken att medlen skall fördelas direkt till kommunerna av regeringen. Naturvårdsverket kommer även i fortsättningen att ha en viktig roll. Verket skall i sin egenskap av central myndighet för miljövården vidmakthålla och uppdatera kunskapsläget om behovet av efterbehandling och vilka insatser som görs i landet och följa det internationella arbetet. Verket skall dessutom stödja kommunerna i deras arbete. Dessa uppgifter är förvaltningsuppgifter som finansieras med Naturvårdsverkets förvaltningsanslag. Någon särskild anslagspost behövs därför inte för detta arbete. För att förhindra oljeutsläpp har länderna kring Östersjön enats om en strategi som innebär uppbyggnad av mottagningsanläggningar i varje hamn. Detta är en effektiv åtgärd, eftersom skeppen styrs att lämna avfall i en hamn utan extra kostnad, i stället för att dumpa det till havs. Dessutom arbetar länderna gemensamt på att överbrygga de svaga ekonomiska och strukturella förutsättningarna för genomförande av strategin i de östliga hamnarna. Dan Ericsson säger i sin interpellation att Sverige har förhandlat fram ett tillstånd att öka koldioxidutsläppen. Det stämmer inte. EU har i de pågående internationella klimatförhandlingarna föreslagit att alla industriländer skall minska sina sammanvägda utsläpp med 15 % till år 2010. EU avser att uppfylla detta mål samlat för medlemsstaterna. I en indikativ bördefördelning har Sverige getts en möjlighet att öka sina utsläpp med 5 %. Det innebär inte att Sverige behöver utnyttja utrymmet. Riksdagens klimatpolitiska beslut från 1993 står fast. Koldioxidutsläppen skall stabiliseras i enlighet med klimatkonventionen för att efter år 2000 minska. När det gäller det lokala investeringsprogrammet är det viktigt att engagera kommunerna i omställningen till det hållbara Sverige. Det ger en stor flexibilitet utifrån lokala förutsättningar och behov. Många förslag har anmälts till Miljödepartementet. Jag vill inte föregripa regeringens behandling av dessa. Renoveringen av miljonprogramsområdet Navestad i Dan Ericssons hemkommun Norrköping är ett bra exempel på omsättning av hållbart boende i praktisk handling. Programmet har en bred ansats där den miljö och kretsloppsanpassade ombyggnaden kombineras med social, fysisk och teknisk förnyelse. För att minska miljöproblemen i vattendrag och sjöar planeras i flera kommuner anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner. Det är ett sätt att komma till rätta med övergödning och har också betydelse för den biologiska mångfalden. Sammanfattningsvis vill jag hävda att regeringen, trots det kärva statsfinansiella läget med omfattande besparingskrav, avsätter stora belopp till såväl det långsiktiga miljöarbetet som särskilda projekt.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Det är ett rätt så omfångsrikt svar. Men det kan ändå inte dölja det faktum att regeringen faktiskt har avlövat miljöpolitiken. Bakgrunden till interpellationen är det flöde av rapporter och nyhetstelegram som förmedlar bilden av att miljöpolitiken håller på att rustas ned. Det borde egentligen vara förvånande. Regeringen för fram en bild av att Sverige skall byggas om till det ekologiskt hållbara samhället. Då borde det rimligtvis vara tvärtom, dvs. att man är offensiv på miljösidan. Herr talman! För oss i riksdagen är detta inte någon nyhet. Det bekräftar vad vi har sagt, dvs. när man konsekvent har skurit ned på miljöanslagen. Det gäller det miljöanslag som handlar om att ge resurser till det vardagliga miljöarbetet på lång sikt. Det har genomförts nedskärningar som har slagit igenom med full kraft i verkligheten. Det allvarliga är ju att det är det långsiktiga och grundläggande arbetet som har kommit i kläm. Det handlar om miljötillsyn, kalkning, forskning, myndighetsutövande och mycket annat. De särskilda projektmedlen som har anslagits ur kretsloppsmiljarden och de lokala investeringsprogrammen kan i och för sig komma att göra nytta. Men de kan inte ersätta det ordinarie miljöarbetet. Det är på den punkten som det blir en felsyn från regeringens sida. Man försöker dölja den kontinuerliga nedrustningen av miljöpolitiken genom att pytsa ut projektmedel. Det är klart att jag som är från Norrköping är tacksam om staten bidrar till en upprustning av bostadsområdet Navestad och att ombyggnaden givetvis sker enligt ekologiska principer. Det är alldeles utmärkt. Men det har inget att göra med det vardagliga miljöarbetet som skall bedrivas i kommuner, av länsstyrelser och på många andra sätt. Sedan regeringen tillträdde har Miljödepartementet fått se sina anslag minska med drygt en tredjedel. Det påverkar givetvis miljöarbetet. Det är bara att läsa innantill i budgetarna. Effekterna av neddragningarna är tydliga exempelvis i Riksrevisionsverkets rapport om länsstyrelsernas miljövårdsenheter. Det som fått stryka på foten är det långsiktiga kontinuerliga miljövårdsarbetet. Jag har också exempel från min egen länsstyrelse som nu redovisar effekterna, att man nu lämnar vissa områden utan tillsyn. I rapporten från Riksrevisionsverket kan man läsa bl.a.: Länsstyrelsernas myndighetsutövning på traditionella arbetsområden trängs ut av minskade ramanslag och externfinansierade program. Tillsyn genom miljöskyddet reduceras kraftigt, och tillståndsprövningar senareläggs. Reservatsbildningen trängs undan, och nationella markförvärvsambitioner försvåras. Det är i klartext, herr talman, vad som händer ute i verkligheten. Det finns en rad exempel, men jag skall inte dra allt. Kalkningsanslaget är ett. Där har jordbruksutskottet i dag sett till att vi skjuter till ytterligare 20 miljoner till kalkning. Men det är inte regeringens förtjänst, utan det är riksdagen som agerar. Vi kan ta Naturvårdsverkets sammanställning av områden som har skadats och är i behov av miljösanering. Det skulle man anslå medel till, och det har man börjat med, men det avskaffar nu regeringen. Det är en miljöskuld som skall betas av, och då måste det ingå i den kontinuerliga miljöpolitiken. Ministern svarade egentligen inte på min fråga, utan hon konstaterar att RRV:s rapport kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet med miljöbalken. Det är inget svar, och därför vill jag upprepa frågan: Hur avser regeringen att hantera länsstyrelsernas signaler som tydligt visar att det kontinuerliga och långsiktiga miljövårdsarbetet håller på att raseras?
Herr talman! Dan Ericsson har alltså angripit regeringen för nedskärningar på miljöområdet. Det är litet farligt att kasta sten när man sitter i glashus. Bakgrunden till alla besparingar, vare sig det gäller stat, den regionala nivån eller kommunerna, är faktiskt att Dan Ericssons parti medverkade till att vi hade ett sådant ekonomiskt moras att vi var tvungna att sanera finanserna. Dan Ericsson ger ett antal exempel, och där finns det väldigt många faktafel. Jag skall försöka hinna beröra dem. För det första är det inte en neddragning med en tredjedel som har skett, vilket jag har visat i interpellationssvaret. För det andra är det inte särskilda pengar som har använts i kommuner och länsstyrelser till det arbete som Dan Ericsson beskriver. Det är alltså en del av länsstyrelsernas och kommunernas allmänna pengar som har använts i detta, inte särskilda pengar från Miljödepartementet. Därför är det också de respektive länsstyrelserna och kommunerna som avgör hur resurserna fördelas. Men eftersom även dessa fick göra ordentliga besparingar för att sanera finanserna efter den borgerliga tiden har naturligtvis även de varit tvungna att dra in på alla områden. Jag beklagar att det på många områden även har drabbat miljöarbetet. För det tredje tar Dan Ericsson kalkningen som exempel. I realiteten har kalkningen haft oförändrat anslag. Vi har minskat anslagen i budgeten, men det har funnits stora reservationer sedan tidigare år som har använts för att se till att kalkningen de facto hålls på motsvarande nivå som tidigare. Det är också viktigt att komma ihåg att vi faktiskt skall använda pengar effektivt. Kalkningsverksamheten var inte effektiv. Det måste någon våga erkänna. Kalkningspengarna användes dels på ett ineffektivt sätt, och därför har vi utrett frågan och försökt se till att vi gör kalkningen på det mesta effektiva sätt, dels blev det stora reservationer. För det fjärde tar Dan Ericsson förorenade områden som exempel. Återigen är det faktafel. Vi har inte kvar den speciella anslagsposten för förorenade områden beroende på att man nu söker förorenade områden genom det lokala investeringsprogrammet. Det finns skäl att tro att vi därmed kommer att kunna använda betydligt mer pengar än någonsin tidigare under ett budgetår för att faktiskt se till att vi nu börjar beta av förorenade områden och gamla miljösynder. För det femte tar Dan Ericsson upp forskningen - vi kommer tillbaka till det senare i dag. Totalt sett har miljöforskningen mer pengar i Sverige i framtiden, från nästa år, än tidigare. Gemensamt för allt detta är att Dan Ericsson angriper nedskärningar som i och för sig till viss del tillkom på grund av den tidigare regeringens ekonomiska lättsinne men som den här regeringen har lyckats att klara genom att effektivisera och genom att vända på pengarna. Därmed har inte det praktiska miljöarbetet utsatts för sådana påfrestningar som annars hade kunnat bli fallet. Dessutom är det viktigt, vare sig det är kristider eller goda tider, att våga satsa offensivt. Det är viktigt att man inte bara satsar på att klara de gamla miljösynderna utan att man också satsar på att det skall bli rätt, rent och riktigt från början och att Sverige skall fortsätta att vara ledande på miljöområdet. Därför är det lokala investeringsprogrammet en viktig insats för det fortsatta miljöarbetet i Sverige.
Herr talman! Det är något märkligt, det är alltså den tidigare regeringens fel att miljöminister Anna Lindh har skurit ned i miljöanslagen rakt över, vilket nu hårt drabbat det kontinuerliga miljöarbetet. Det är helt fantastiskt att höra dessa påståenden. Det spelar ingen roll vilken fråga man debatterar i den här kammaren är allt den tidigare regeringens fel, oavsett hur verkligheten ser ut. Men någon gång, Anna Lindh, handlar det faktiskt om att denna regering och miljöministern själv får ta ansvar för sina egna beslut, som i det här fallet hårt har drabbat miljöarbetet. Jag har ju ställt frågan vad regeringen tänker göra, för regeringen har ett kollektivt ansvar för hanteringen av länsstyrelserna. Jag ser vad som händer i verkligheten. Det är en nedrustning. Jag har hur många pressklipp som helst om detta. "Länsstyrelserna saknar pengar till miljövården. Miljötillsynen lågprioriteras på länsstyrelserna." Det finns hur mycket som helst att säga om vad som händer ute i verkligheten. Det kan inte miljöministern bara springa ifrån och skylla ifrån sig på en tidigare regering. Då värnades faktiskt miljöprofilen mycket kraftfullt. Vad gäller kalkningen skulle jag ha faktafel. Jag konstaterar att Anna Lindhs egna partikamrater här i riksdagen tycker att miljöministern har fel och skjuter till ytterligare 20 miljoner. Man inser att det inte går att ha det på den nivå som ministern har angett. Vad gäller siffrorna är det bara att läsa innantill. Under budgetåret 1994/95 uppgick Miljödepartementets samlade utgifter för miljövård till 1 511 miljoner kronor, detta enligt regeringens egen proposition. För 1998 ligger de nere på 934 miljoner. Det handlar alltså om närmare 600 miljoner. Det kan inte heller ministern förneka. Att göra rätt från början, säger ministern. Ja, självklart, men varför ser man inte till att ha en ordentlig avbetalningsplan för miljöskulden? Naturvårdsverket har gjort en ordentlig inventering. Vi vet var vi har miljöskadade förorenade områden. Det handlar om att försöka betala av också denna skuld, inte bara nationalskulden. Det kan man inte hänga upp på enskilda lokala projekt. Dessutom vet vi inte hur man kommer att fördela pengarna. Det har funnits signaler tidigare som tyder på att dessa pengar inte skulle användas till det. Det handlar om det kontinuerliga långsiktiga arbetet, inte att satsa på några projekt som blossar upp och sedan försvinner. Miljöministern var ansvarig för att vi inte fick en ny samlad och offensiv miljöbalk den 1 juli 1995. Vi är alltså två och ett halvt år efter. Vi har ännu inte fått en propositionen på bordet. Det är en anledning till att miljöarbetet har gått i stå. Ministern har inte orkat få fram detta till riksdagens bord, trots att riksdagen faktiskt har uttalat att det skulle vara framme nu. Varför stoppades det 1994? Varför kunde vi inte göra upp om det här i riksdagen? Det fanns skavanker också i det andra förslaget, men det hade funnits stora möjligheter att få en bra samlad miljöbalk som nu kunde ha varit i kraft och verka. Därmed hade vi fått offensiv i miljöarbetet i stället för den nedrustning som nu de facto sker på område efter område. Jag tog bara några exempel förut på grund av tidsbristen, men jag kan räkna upp fler. Reservatsanslagen har stått stilla trots att vi vet om de stora behov som finns, som också påpekats i Riksrevisionsverkets rapport. Vi kan nämna Östersjöåtgärderna, där man inte kommit till skott. Vi har inte fått de mottagningsanläggningar på andra sidan Östersjön som skulle förhindra de ständiga oljeutsläpp i Östersjön som vi kommer att ha även fortsättningsvis. Det finns fler exempel.
Herr talman! Dan Ericsson upprepar här att miljöarbetet försvåras. Men de få konkreta exempel som han ger är fortfarande felaktiga. Sedan säger Dan Ericsson att man inte skall skylla de nödvändiga besparingarna på den tidigare regeringen. Det var faktiskt den som gjorde att vi var tvungna att genomföra besparingar, Dan Ericsson. Det ansvaret kommer varken Dan Ericsson eller de partier som var med och fyrdubblade budgetunderskottet och fördubblade statsskulden ifrån. Nu klarar vi miljön trots det ekonomiska moras som vi tog över när det gäller miljöfrågorna. Ifråga om tillsynen är det de generella medel som länsstyrelser och kommuner har som avgör tillsynsverksamheten. Men här är ett område där vi kan se problem. Därför skall vi nu också se över tillsynsverksamheten. Det hoppas jag att vi skall kunna göra med ett gemensamt intresse. I och med den nya miljöbalken skall också tillsynsarbetet kunna fungera bättre. Därför lägger vi fram ett antal förslag som innebär att det blir lättare för länsstyrelserna att utöva tillsynen, t.ex. genom generella föreskrifter, tydligare miljökonsekvensbeskrivningar och annat. Naturvårdsverket har fått i uppgift att komma med förslag till hur tillsynen skall förbättras. Man skall också titta på hur tillsynen i större utsträckning skall kunna avgiftsbeläggas. Allt detta är förslag som syftar till att effektivisera och förbättra tillsynen. Oavsett det ekonomiska läget är det verkligen någonting som behövs. I det här sammanhanget är det också viktigt att nämna miljöbalken. Det miljöbalksförslag som den tidigare regeringen lade fram var ett väldigt dåligt förslag. Det tycker t.o.m. Dan Ericsson, eftersom han står här och säger att det kunde ha ändrats i riksdagen. Det innebär ju att Dan Ericsson själv inte tror att det förslag som han m.fl. lade fram skulle ha gått igenom, utan det borde ha gjorts om i efterhand under riksdagsbehandlingen. När förslaget är så dåligt att man själv anser att det måste tas upp och omarbetas i riksdagen är det faktiskt bättre att grundligt göra om förslaget från början. Varför kan inte Dan Ericsson erkänna det? Nu kommer Dan Ericsson att få se ett miljöbalksförslag som på ett mycket bättre sätt tillgodoser miljöns intressen och som innebär en betydligt bättre lagstiftning än det förslag som tidigare lades fram. Sedan vill jag återkomma till frågan om de förorenade områdena. Det har handlat om väldigt stora belopp för att sanera dessa. Vi har varit överens om att detta är en miljöskuld som på ett eller annat sätt behöver betalas. Genom att regeringen nu säger att det lokala investeringsprogrammet kan användas för att sanera förorenade områden finns det alltså större belopp tillgängliga för detta än vad vare sig den tidigare regeringen, där Dan Ericssons parti ingick, eller vi har kunnat finansiera. Det finns alltså ett större hopp om marksanering nu än vad vi tidigare har haft. Regeringen har också uttalat att det lokala investeringsprogrammet är en av de prioriterade åtgärderna. När det gäller Östersjön vill jag bara påpeka att Dan Ericsson gör det litet lätt för sig när han ser det som att alla problem beror på Miljödepartementets budget. Vi har satt i gång ett mycket aktivt arbete för att klara Östersjön och också anslagit en hel del resurser för att möta dessa svårigheter. Men problemet med mottagningsanläggningar runt Östersjön är ju att det inte bara är Sverige som kan bestämma hur och var mottagningsanläggningar skall byggas i andra länder, utan dessa länder fordrar att få vara med i beslutsprocessen. Därför har det också tagit en viss tid.

Herr talman! Jag måste ändå påminna miljöministern om att hennes parti i opposition ville späda på med ytterligare 60 miljarder i ökade kostnader, vilket skulle ha gjort saneringen ännu tuffare under den här perioden. Logiken i socialdemokraternas agerande är inte helt glasklar. Sedan försöker ministern svara på min fråga vad hon avser att göra mot bakgrund av de signaler som kommer från länsstyrelserna om problemen med att klara miljötillsynen. Hennes svar är i stort sett att man måste genomföra en effektivisering. På det sättet skulle tillsynen fungera bättre. Jag kan tänka mig att hon så småningom kanske vill lägga över flera uppgifter på kommunerna. Men det är inte detta som är huvudproblemet. Givetvis kan allting effektiviseras, men detta är en resursfråga. Man hinner helt enkelt inte. Det finns inga möjligheter att klara de uppdrag som man har enligt lagstiftningen. Det beror på att det inte finns pengar och på att personal har fått avskedas, vilket gör att man inte klarar tillsynen. Detta drabbar ytterst också företag och andra verksamheter som inte får sina ansökningar prövade i tid, och det kan drabba sysselsättningen och annat. Det borde vara angeläget för regeringen att på alla sätt se till att man inte genom neddragningar på det här området riskerar möjligheten att få fram jobb. Det är den centrala frågan i dag. När miljöbalken lades på riksdagens bord sade vi att vi var öppna för en diskussion i riskdagen. Riksdagen är inte bara ett transportkompani, utan man kan faktiskt diskutera frågor här och finna rimliga lösningar. Det hade nog funnits en relativt hyfsad majoritet för en väldigt bra miljöbalk. Poängen är att den nu hade varit i kraft som ett bra verktyg. Till sist tar jag fasta på något som är positivt, och det är att det nu avsätts stora belopp för sanering av förorenade områden. Jag hoppas, Anna Lindh, att det verkligen blir på det sättet. Det får vi väl se så småningom när ni har prövat dessa ansökningar.
Herr talman! Det var intressant att höra att Dan Ericsson erkänner att man i riksdagen borde ha gjort om den gamla miljöbalken. Därmed har också Dan Ericsson medgett att den gamla miljöbalken inte var tillräckligt bra för att riksdagen skulle ha kunnat fatta beslut om den. Det är klart att tillsynen, Dan Ericsson, delvis är en resursfråga. Men det är inte bara en resursfråga, utan man måste också komma till rätta med de systemfel som gör tillsynen onödigt komplicerad eller ineffektiv. Jag tror att de förändringar som nu kommer i och med miljöbalken - generella föreskrifter, tydliga villkor och möjlighet till förbättrad finansiering via Naturvårdsverkets utredning om avgifter m.m. - innebär att det blir större möjligheter att göra ett bra tillsynsarbete. Det är ju viktigt att man inte bara avsätter resurser, även om det är viktigt. Man måste också se till att resurserna används på bästa sätt. Det fanns en hel del problem med tillsynen, och dem håller vi nu på att se över. Vi räknar med att detta skall träda i kraft samtidigt med den nya miljöbalken. Herr talman! Slutligen vill jag betona vikten av det lokala investeringsprogrammet. Det är ju inte bara viktigt för sanering av förorenad mark. Det är viktigt också för att återigen uppmuntra och engagera det lokala miljöarbetet som har bedrivits väldigt aktivt och med ett stort engagemang och intresse lokalt i kommunerna. Vi ger nu kommunerna möjlighet att fortsätta det arbetet. De får ett visst ekonomiskt stöd för att göra de satsningar som man vill göra, men som man tidigare inte har haft ekonomiska möjligheter att genomföra för att få bättre miljö, bättre teknik och nya jobb. Det tror jag är den riktigt offensiva framtidssatsningen som kommer att se till att Sverige också fortsatt blir ledande på miljöområdet.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig om regeringen kommer att meddela EU före Kyotokonferensen att Sverige inte skall tillgodoräkna sig de 5 % ökade koldioxidutsläpp som man har en möjlighet att nå enligt EU, utan stå fast vid målsättningen att stabilisera utsläppen till år 2000 på samma nivå som 1990, för att därefter minska utsläppen. Vidare har Dan Ericsson frågat på vilket sätt regeringen kommer att agera för att Sverige i Kyoto på ett seriöst sätt skall kunna verka för minskade koldioxidutsläpp. Slutligen har Dan Ericsson frågat om regeringen kommer att lägga fram förslag till riksdagen om ett konkret handlingsprogram som verkligen kan leda till minskade koldioxidutsläpp. Sverige har inom ramen för EU aktivt verkat för att ett bra resultat skall kunna uppnås vid den kommande klimatkonferensen i Kyoto. EU är en av de drivande krafterna i de pågående klimatförhandlingarna och en av de aktörer som pekar på de möjligheter som finns att minska utsläppen av olika växthusgaser. Sverige har bl.a. arbetat för att ett kommande protokoll till klimatkonventionen skall innehålla bindande åtaganden om gemensamma åtgärder för att minska utsläppen och att industriländernas gemensamma åtaganden skall fördelas på ett kostnadseffektivt och rättvist sätt mellan industriländerna. Sverige har i många avseenden en särställning i denna förhandling. Vi har som ett av få länder minskat utsläppen av koldioxid under 1970 och 1980-talen. Sverige har sedan 1970 minskat utsläppen av CO2 med ca 40 % och har därmed ett av de lägsta CO2-utsläppen per capita bland industriländerna, med ca 7 ton koldioxid per capita. Sverige är också ett av de få länder som har infört särskilda koldioxidskatter. Sverige kommer att verka för att alla möjligheter till en uppgörelse tas till vara för att Kyotokonferensen skall kunna bli den milstolpe som behövs för att bibehålla momentum i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett misslyckande kan innebära att hela Rioprocessen avsevärt försvåras och försenas. EU avser att uppfylla de mål gemensamt som kan bli en följd av Kyotokonferensen. EU har som förhandlingsbud föreslagit i de pågående internationella klimatförhandlingarna att alla industriländer skall minska sina sammanvägda utsläpp av CO2, N2O och CH4 med 15 % till år 2010. I en indikativ bördefördelning, relaterad till detta förhandlingsbud, har Sverige getts en möjlighet att öka sina utsläpp med 5 %. Detta innebär dock inte att Sverige behöver utnyttja detta utrymme. Bördefördelningen är inte heller slutlig utan kommer att revideras inom EU efter Kyotomötet. Det finns därför ingen anledning för Sverige att gå ut nu och kommentera detta förslag till bördefördelning. Det är riksdagen som beslutar om Sveriges klimatpolitik, och riksdagens klimatpolitiska beslut att koldioxidutsläppen från fossila bränslen stabiliseras i enlighet med klimatkonventionen till 1990 års nivå år 2000 för att därefter minska står fast. EU:s förslag till bördefördelning påverkar inte detta. Vad gäller klimatpolitiskt program har Sverige vidtagit och kommer att vidta ett flertal åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Riksdagens energipolitiska beslut den 10 juni i år innefattar bl.a. en strategi för minskad klimatpåverkan från energisektorn. Av denna framgår att den svenska klimatstrategin skall utformas så att utsläppen begränsas så långt det är möjligt med hänsyn till konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Beslutet innehåller förslag till förstärkta insatser för omställningen av det svenska energisystemet och åtgärder i internationellt samarbete. I beslutet ingick ett flertal åtgärder som kommer att få effekt på utsläppen. Områden som prioriteras är kraftvärme med biobränslen, etanolframställning för drivmedel i kombination med elgenerering, vindkraft och solceller, överföring samt distribution och lagring av energi. För detta program har regeringen avsatt drygt 5 miljarder kronor under en sjuårsperiod. Den 1 juli i år höjdes också koldioxidskatten för tillverkningsindustrin och växthusnäringen från 25 till Efter Kyotokonferensen kan det finnas anledning att vidta ytterligare åtgärder. Beroende på utfallet i denna förhandling kan därför även andra åtgärder komma att föreslås. Därmed har jag klargjort att Sverige på ett fortsatt seriöst sätt kommer att verka för minskade koldioxidutsläpp, både vid den kommande klimatkonferensen i Kyoto och här hemma i Sverige.
Herr talman! Jag vill tacka miljöministern också för detta svar. Kyoto i december får det inte råda några som helst tveksamheter om Sveriges mål och avsikter i klimatfrågan. Vi måste vara delaktiga i det globala arbetet för att stoppa växthuseffekten och därmed få hejd på de förödande effekter som kan bli resultatet av en ökad temperatur på jordklotet. Det är då viktigt att Sverige inte skickar andra signaler angående klimatfrågan. Dessvärre är det vad som sker när ministern nu inte svarar på min första fråga i interpellationen. Frågan är: Kommer regeringen innan Kyotokonferensen att till EU meddela att Sverige inte skall tillgodoräkna sig de 5 % ökade koldioxidutsläpp som man av EU fått möjlighet till? Detta var ministerns språkbruk. Ge ett besked nu att vi inte skall använda detta! Då stärks Sveriges anseende och våra möjligheter att påverka klimatkonferensen med en viss trovärdighet i bagaget. Tala inte här om att vi inte behöver det här utrymmet och liknande formuleringar. Säg att vi inte skall använda detta! I massmedierna har ministern erkänt att det är pinsamt att Sveriges utsläpp av koldioxid ökar. Men då kan ministern inte bara skjuta detta ifrån sig, utan hon måste också agera för att få till stånd minskade utsläpp och inte ökade. Den ökning som bl.a. beror på fossilbränslena i energiproduktionen måste helt enkelt stoppas och få en vändning. Dessvärre kommer nu regeringens energipolitik att leda till ökad fossilbränsleanvändning. Först har vi oljan, när man ger sig på de avkopplingsbara elpannorna. Vi vet att det blir mer olja. Vi kommer att få en ökad kolimport. Vi känner till de dramatiska ökningar som Danmark hade förra året. Vi kommer att fortsätta att importera kolkraft. Det är fossilbränsle. Sedan kommer fossilgasen, naturgasen, med full kraft, vilket också kommer att späda på koldioxidutsläppen. Detta går precis tvärtemot den riktning som riksdagen har lagt fast. Jag har många gånger i denna kammare tagit upp växthuseffekten och vad som kan bli följden av den. Jag skall inte trötta er med att upprepa de problem som vi har framför oss om vi inte får hejd på växthusgaserna. Men jag måste fråga ministern varför hon håller frågan öppen om att Sverige skall ha möjlighet att öka sina utsläpp, när ministern ändå känner till de förödande konsekvenserna. Här i kväll kan ministern stänga denna möjlighet definitivt, och jag tror att ministern då skulle få en större uppslutning kring sin hållning också i detta parlament. För att förhindra en klimatförändring med dess förskräckande konsekvenser måste alla länder, också Sverige, ta ansvar för att hejda utsläppen av koldioxid och snabbt minska dem. Vi kan inte inom vare sig energi eller transportsektorn tillåta ökade utsläpp, utan tvärtom måste ett kraftfullt handlingsprogram upprättas och genomföras som minskar utsläppen. Det handlar om utfasning av fossilbränslen i såväl energiproduktionen som transportsektorn, begränsning av metanavgång, åtgärder för att öka kolbindningen samt fortsatta aktiviteter och forskning kring återvinning och lagring av koldioxid. Jag vill också upprepa min tredje fråga: Kommer regeringen att till riksdagen komma med förslag om ett konkret handlingsprogram som verkligen kan leda till minskade koldioxidutsläpp? Till sist vill jag fråga, herr talman, varför ministern inte vill ta med sig en parlamentarisk delegation till Japan, när Norge, Danmark och Finland gör det. Varför tar ministern bara med sig de två partier som ingick i energiöverenskommelsen? Det hade varit bra om oppositionen i övrigt hade kunnat följa med och därmed få ökad kunskap och klarhet och också insyn i hur regeringen agerar vid klimatkonferensen.
Herr talman! När man ser framskrivningen beträffande koldioxidutsläppen och användningen av fossila bränslen internationellt blir man skrämd. Det är en mycket kraftig ökning av konsumtionen av fossila bränslen, kol, olja och gas, och i anslutning till detta en alldeles naturlig negativ utveckling när det gäller koldioxidutsläppen. Det svar som miljöministern har lämnat till Dan Ericsson är intressant och motsägelsefullt. På första sidan säger ministern: "Sverige har sedan 1970 minskat utsläppen av CO2 med ca 40 % och har därmed ett av de lägsta CO2-utsläppen per capita -." Det är sant, och det är bra. Då ställer man sig frågan: Varför har Sverige ett av de lägsta CO2-utsläppen? Det analyserar inte ministern. Men hon vet mycket väl att orsaken är att Sverige när det gäller energiproduktionen har två miljövänliga energikällor, nämligen vattenkraften och kärnkraften. Det är just i anslutning till introduktionen av kärnkraften, i samband med det ökade behovet av energi och elektricitet, som denna positiva utveckling när det gäller CO2-utsläppen i Sverige har kommit till stånd. Ministern säger själv att Sverige tack vare den energipolitik som har förts från 1970-talet och framåt har lyckats begränsa CO2-utsläppen. På s. 2 i svaret säger ministern: "Riksdagens energipolitiska beslut den 10 juni i år innefattar bl.a. en strategi för minskad klimatpåverkan från energisektorn." Samtidigt innebar det beslutet en avveckling av kärnenergi, dvs. den energi som har gjort att Sverige ligger lågt när det gäller klimatpåverkan. Kan man tänka sig någon mer schizofren inställning i ett svar i Sveriges riksdag? Kan Anna Lindh berätta för mig, för kammaren och för frågeställaren Dan Ericsson hur i all sin dar dessa båda synsätt går ihop? Det måste väl vara någon analogi i energipolitiken. Om en introduktion av kärnkraft innebär att man minskar koldioxidutsläppen, så innebär givetvis också en avveckling av kärnkraften en ökning av koldioxidutsläppen, och det är ju det som är på gång. I Göteborg planerar man nu ett kraftvärmeverk baserat på fossilgas. Om det kommer till stånd, herr talman, innebär det att Göteborg Energis koldioxidutläpp ökar från 250 000 ton till 670 000 ton. Denna investering ligger i linje med regeringens och riksdagsmajoritetens energipolitik, att avveckla kärnkraften och ersätta den med fossila bränslen. Jag tycker att det vore bättre och hederligare om miljöministern klart gick ut och sade: Regering och riksdagsmajoritet har övergett koldioxidmålet. Vi har prioriterat en avveckling av kärnkraften. Det innebär att vi måste överge koldioxidmålet. En ärlig analys av svensk energipolitik och klimatpolitik ger inget annat resultat. Sedan må Anna Lindh tala om alternativa bränslen. De är också bra men kan i dagens läge aldrig ersätta kärnkraften volymmässigt, utan vi får ett fossilbaserat energisystem i större utsträckning än i dag. Därmed raseras det svenska koldioxidmålet.
Herr talman! När man lyssnar på Göte Jonsson påminns man återigen om att det som är en stor internationell debatt, nämligen om koldioxidutsläppen globalt och hur vi globalt skall hantera de stora och viktiga miljöfrågorna, hos Moderaterna till syvende och sist bara kokar ihop till avvecklingen av Barsebäck. Man har inget engagerat intresse i klimatfrågorna som sådana. Man har bara ett intresse av att använda alla upptänkliga argument för att motsätta sig en stängning av Barsebäck. Men det är ju så, Göte Jonsson, att inte heller kärnkraften är någon evig energikälla. Såvida Moderaterna inte vill bygga nya kärnkraftverk för att ersätta de gamla kärnkraften, är inte kärnkraften någon energikälla. Därför är det viktigt att Sverige nu visar att det går att avveckla kärnkraften och att det går att göra det utan att öka koldioxidutläppen, genom att fortsätta att satsa på energieffektivitet och förnyelsebara energikällor. Jag vill nu även rikta mig till Dan Ericsson. Det råder ingen tvekan internationellt när det gäller Sveriges ställning i fråga om koldioxidutsläppen. Sverige hör till de länder som ligger mycket lågt. Det handlar inte enbart om vilka energikällor vi använder, utan det handlar om att vi har satsat på energieffektivitet. Det kan vi se inte minst på bostadsmarknaden. Det handlar om att vi har satsat på de åtgärder som efterlyses i många länder, t.ex. koldioxidskatt. Det handlar om att vi har satsat på förnyelsebara bränslen. Dan Ericsson säger att elpannorna ersätts med olja. Det är då viktigt att understryka att vad regeringen gör är att öka satsningen på fjärrvärme. Satsningen på fjärrvärme är viktig för att kunna minska elanvändningen och därmed naturligtvis också för att kunna avveckla kärnkraften. Men oljeanvändningen i fjärrvärmen är i dag mycket liten, och den minskar hela tiden. Fjärrvärme är ett av de exempel där man använder förnyelsebara energikällor i allt större utsträckning. Skall man minska koldioxidutsläppen är det alltså rätt att öka andelen fjärrvärme. När det gäller femprocentsmålet har jag flera gånger i kammaren tidigare sagt, och jag säger det igen: Riksdagens mål ligger fast. Vi skall stabilisera och sedan minska. Det målet ligger fast. När riksdagen i vår skall ta ställning till nya miljömål kommer det också att bli möjligt att precisera hur mycket koldioxidutsläppen skall minska. Men när det gäller EU mandatet innebär det därmed inte en slutlig fördelning mellan länderna, utan där kommer Sverige tillbaka tillsammans med andra länder för att diskutera den slutliga fördelningen. Vi har inte för avsikt att använda några fem procent. I alla sammanhang talar vi om att riksdagens mål att minska utsläppen efter år 2000 ligger fast. Herr talman! Dan Ericsson frågade också om regeringens planer när det gäller delegation till Kyoto. Det var en total nyhet för mig att Norge planerar att ha en parlamentarisk delegation. Några sådana planer fanns inte när jag frågade dem i förra veckan. Även Sverige har en parlamentarisk delegation. Vi har inte alla partier med i delegationen. Det har inte heller Finland och Danmark. Alla länder kommer att ha ett begränsat parlamentariskt deltagande i Kyoto.
Herr talman! Miljöministern säger att riksdagens mål ligger fast. Det är klart att det kan ligga fast hur länge som helst, samtidigt som verkligheten visar en helt annan bild. Vi vet ju att vi redan nu har ökat utsläppen, beroende på hur vi räknar, med 8-14 % sedan 1990, och det är bara två år kvar till sekelskiftet. Det är alltså svårt att klara detta mål. De utfästelser som Sverige faktiskt har gjort är mycket stora. Det är bl.a. därför som regeringen har sett till att få denna möjlighet att öka utsläppen i stället, men det är ju fel väg att gå. När vi nu får denna ökning måste vi ju se till att ta till ännu kraftfullare åtgärder för att få en minskning till stånd och inte se till att det blir en ökad fossilbränsleanvändning i energisektorn. Jag skall inte begära att miljöministern skall vara insatt i all den teknik som avvecklingen handlar om, men vad gäller detta med de kopplingsbara elpannorna stod faktiskt t.o.m. Lennart Daléus här i kammaren rätt nyligen och erkände att det är riktigt att det blir litet mer oljeanvändning. Det är ett faktum, och det vet vi som sysslar med energiförhandlingarna. När vi sedan skall ställa av en reaktor inom ett halvår kommer vi fortfarande inte att ha någon förnybar elproduktion som kan kompensera de fyra terawattimmarna. Vi har inte sparat motsvarande el, vilket var vår poäng i energiförhandlingarna. Jag, till skillnad från Göte Jonsson, tror nämligen att det går att fasa ut kärnkraft, men det skall då ske på ett miljöriktigt sätt genom en ersättning med förnybar elproduktion och genom att vi sparar el. Men nu gör ju inte regeringen det, utan det blir alltså en ökad fossilbränsleanvändning. Därmed kommer utläppen att öka ytterligare, trots att vi redan nu har en hög ökningstakt. Detta är ju faktum. Det kan inte ministern prata bort genom att säga att riksdagens mål ligger fast. Varför kan inte ministern bara säga: Sverige skall inte använda de fem procenten ytterligare. Ministern säger att det inte råder någon tvekan internationellt. Tvärtom har jag faktiskt hört av våra förhandlare som skall åka till Kyoto att det är stor förvåning i omvärlden över att EU tillåter en ökning av utsläppen i en del av länderna. Detta skadar givetvis vårt anseende och våra möjligheter att påverka klimatpolitiken. Vi är nu nästintill på samma sida som USA. Det kan inte Anna Lindh bortse från. Jag vill också understryka att det inte bara handlar om energisektorn utan också om transportsektorn, metanavgången och att vi skall öka bindningen av kol samt finna nya metoder, men det är bråttom. Ministern ger inget besked på frågan om det finns någon sorts handlingsprogram i bakfickan utan säger att vi skall få vänta tills vårpropositionen läggs fram. Jag hoppas att ministern till dess har tagit fram ett handlingskraftigt handlingsprogram som gör att vi kan sätta kraft bakom våra löften att inte öka utsläppen. Som det ser ut nu har vi stora bekymmer med detta. När det sedan gäller den parlamentariska delegationen kan jag visa ministern svaren. Det är uppenbart att jag har bättre kontakter med dessa länder. Samtliga tre länder - Norge, Finland och Danmark - kommer att skicka parlamentariska delegationer. Om jag inte minns fel kommer ungefär fem personer att ingå i dessa. Från svensk sida tar man ut två partier, nämligen de som står bakom energiuppgörelsen som innebär ökad fossilbränsleanvändning och därmed ökade koldioxidutsläpp. Inser inte ministern att detta är mycket märkligt och att det för oss i oppositionen kommer att framstå som mycket märkligt? Det gör ju att vi kanske i onödan får litet konstiga tankar om hur regeringen tänker agera i Kyoto. Vore det inte bättre att ändra sig på den punkten liksom de övriga nordiska länderna?
Herr talman! Det är litet trist att debattera med Anna Lindh. När hon inte kan svara på frågorna kastar hon ur sig att Moderaterna inte har någon klimatpolitik och att vi bara talar om Barsebäck när vi tar upp internationella frågor. Så är det ju inte, Anna Lindh. Är det något parti som i denna riksdag har drivit klimatfrågan så är det vi. Det var vi som lyckades få ihop en riksdagsmajoritet när det gällde de första klimatmålen i mitten på 80-talet. Det gick Socialdemokraterna emot. Vore det inte bättre, Anna Lindh, att sakligt diskutera dessa frågor i stället för att slå till med klyschor som bara visar att man har så dåligt på fötterna när det gäller sakargument att man måste ta till osakligheter? Svara mig i stället på följande fråga. Hur ser miljöministern på det faktum att man i Göteborg nu är på väg att göra en investering som kommer att mer än fördubbla koldioxidutsläppen från Göteborgs Energiverk? Hur ser ministern på detta? Hon är ansvarig för miljöfrågorna och den minister som skall åka till Kyoto och försvara det faktum att hon har förhandlat fram en femprocentig ökning av koldioxidutsläppen för svensk del, i strid med vad denna riksdag har fattat beslut om. Det är inte trovärdigt när Anna Lindh säger att vi visserligen har fått tillåtelse att släppa ut ytterligare 5 % koldioxid, men att vi inte skall använda den rätten. Varför har vi då fått de 5 %? Det är inte trovärdigt. Det ligger helt i linje med energipolitiken. Den gör att man inom EU anser att Sverige behöver dessa 5 %. Svara på frågan som har ställts tidigare! Anna Lindh bör ange att hon som ansvarig minister är beredd att här på stället säga att vi omedelbart skall ändra på det som sagts om de 5 % inom ramen för Man måste vara ärlig i dessa debatter. Det går inte att gömma sig. Jag förstår att det inte är lätt att vara miljöminister i Sverige just nu utifrån de beslut som har fattats på energiområdet, men försök ändå ärligt att redovisa läget!
Herr talman! Jag försökte inte gömma mig. Däremot lät jag bli att upprepa några av de saker som jag tidigare har meddelat kammaren och diskuterat här. Jag kan upprepa dem om Göte Jonsson har glömt bort dem. Varför har vi fått de 5 %? Jo, därför att ordföranden i EU gjorde en beräkning av alla länders situation utifrån industriproduktionen, elproduktionen och percapitautsläppen. Därefter gjorde man en ungefärlig fördelning mellan olika länder. I denna fördelning fick Sverige klartecken att öka utsläppen med 5 %. Vi förhandlade inte innan ordföranden lade fram förslaget. Så många länder hade protesterat mot förslaget att ordföranden i realiteten aldrig hade kunnat lägga fram ett förslag. Vi valde genom hela denna process att inte förhandla om den summa som Sverige fått utan bara säga att vi stödde ordförandens förslag och dessutom förklara att det fanns ett riksdagsbeslut. De länder som använder väldigt mycket kol och t.o.m. ger subsidier till kolproduktion har naturligtvis mycket lättare att effektivt minska sina utsläpp, Göte Jonsson. De kan göra större och mer kostnadseffektiva minskningar av sina koldioxidutsläpp än ett land som Sverige. Det är riktigt att moderaterna har talat om klimatfrågorna under några år, men de har alltid gjort det för att den vägen stödja kärnkraften. Det finns inget annat motiv bakom Moderaternas engagemang i klimatfrågan än att verka för kärnkraften. Moderaterna har t.ex. inte visat något intresse för koldioxidskatten. Under kd:s och Moderaternas gemensamma regeringsperiod sänkte man koldioxidskatten kraftigt, varvid koldioxidutsläppen ökade. Nu ökar vi koldioxidskatten och hoppas att vi får ned utsläppen. Jag får erkänna att Dan Ericsson har tagit upp transportfrågorna, men Göte Jonsson och Moderaterna har aldrig velat göra någonting åt transportfrågorna. Trots att vi vet att transporterna är den enskilt största utsläppskällan när det gäller koldioxid i dag vill Moderaterna inte göra någonting för att få ned utsläppen. Det är klart att det klingar falskt om man säger att det är en oerhört viktig fråga men samtidigt inte ställer upp på någon åtgärd som kan minska koldioxidutsläppen. Man ställer upp på en åtgärd, nämligen att argumentera för kärnkraften. Göte Jonsson får ursäkta mig om jag inte finner det engagemanget särskilt trovärdigt.
Herr talman! Det är klart att det är lättare för ministern att angripa en något extrem ståndpunkt i energifrågan i stället för att ta sakdebatten med mig. Det är mycket besvärligare för ministern att komma ifrån frågan. Varför kan inte ministern säga att vi inte skall använda de extra 5 %, som hon har sett till att få från EU? Om hon i kväll säger att vi skall jobba stenhårt för att bryta de senaste årens uppåtgående kurva och få en minskning till stånd är läget litet annorlunda. Jag förstår inte, Anna Lindh, varför man inte kan ge ett sådant besked. Ges inte det beskedet gäller de extra 5 %. Sverige har därmed minskat sin trovärdighet i dessa frågor. Vi står på samma sida som USA. Vi vill skjuta frågan framför oss. Först skall vi öka användningen ordentligt, och i en avlägsen framtid är det kanske möjligt att minska användningen. Det måste vara väldigt obehagligt för Anna Lindh att förknippas med USA i denna fråga. Jag trodde faktiskt inte Anna Lindh om det. Anna Lindh skall kanske vara litet försiktig när hon uttalar sig om parlamentarikerna. Det är inte länge sedan hon här i riksdagen vilseledde kammaren när det gällde Göteborgs Energis tillstånd att släppa ut 600 000 ton koldioxid. Hon hade givit ett sådant tillstånd, men hon tillstod det inte när frågan var uppe till debatt. Hon har sedan erkänt att hon hade fel. Jag har papper på det jag sade om parlamentarikerna. Jag har papper från Danmark - det gäller Folketinget. Jag har papper från Stortinget. Där har man beslutat om att sända fem parlamentariker till konferensen. Jag har papper från Finland, som sänder fem parlamentariker och ytterligare några från Riksdagen. Anna Lindh får nog läsa på litet inför riksdagsdebatterna i fortsättningen, och också kanske ge litet bättre svar.
Herr talman! Eftersom jag använde mitt förra inlägg till debatt med Göte Jonsson skall jag använda detta inlägg till debatt med Dan Ericsson. Herr talman! Jag upprepar en gång till, och hoppas att Dan Ericsson hör det, att vi inte skall använda de 5 %. Riksdagens mål ligger fast. Vi skall minska koldioxidutsläppen efter år 2000. Däremot, herr talman, kan man inte på något sätt jämföra oss med USA. USA har tre gånger så stora koldioxidutsläpp som Sverige har. USA har över huvud taget inte vidtagit några åtgärder hittills för att minska koldioxidutsläppen. USA har inte erkänt problemet och ännu mindre använt ekonomiska styrmedel eller vidtagit andra åtgärder. Den bistra sanningen är att vi tillsammans med i princip alla andra industriländer delar erfarenheten att utsläppen av koldioxid ökar, trots att vi alla har åtagit oss att stabilisera utsläppen till år 2000. Det är tröst för ett tigerhjärta, som jag brukar säga, att peka på att andra länder har samma problem som vi, men det är ändå viktigt att komma ihåg att inga industriländer hittills har lyckats stabilisera utsläppen. Koldioxidutsläppen ökar. Vi måste alltså göra ännu större ansträngningar vad beträffar gemensamma åtgärder när det gäller ekonomiska styrmedel för att få bränseleffektivare bilar, så att vi kan minska utsläppen från transportsektorn. Jag hoppas att både Moderaterna och kd i fortsättningen blir mer intresserade av att också diskutera åtgärderna när det gäller att minska våra koldioxidutsläpp i realiteten och inte bara använder koldioxidutsläppen för att argumentera för kärnkraftens bevarande.

Herr talman! Beatrice Ask har frågat utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta dels för att säkerställa att de fasta forskargrupper och tjänster som Naturvårdsverket hittills ombesörjt kan fortsätta att bedriva sin forskning efter den 1 juli 1999, dels för att säkerställa att Stiftelsen för miljöstrategisk forskning även fortsättningsvis skall kunna fullfölja redan igångsatta forskningsprojekt inom miljöområdet. Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att dels hindra omfattande neddragningar av den risk och effektrelaterade forskningen, dels säkra Institutet för vatten och luftvårdsforsknings verksamhet efter år 1998, dels också säkra den samhällsvetenskapliga miljöforskningen efter år 1998. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara, och jag har valt att behandla interpellationerna i ett sammanhang. Regeringens forskningspolitik på miljöområdet syftar till att omfattningen av de svenska forskningsresurserna skall upprätthållas på en internationellt sett hög nivå. Det statsfinansiella läget har emellertid medfört att resurserna måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Därför valde regeringen att samordna forskningen. Naturvårdsverkets forskningsanslag avvecklas eftersom miljöforskningen kommer att finansieras på annat sätt. Främst kommer det att ske genom MISTRA, men även andra forskningsstiftelser kommer att bidra till miljöforskningen. MISTRA:s styrelse, i vilken Naturvårdsverkets generaldirektör är ordförande, beslutade i juni 1997 om en ny inriktning av verksamheten med en anpassning till att Naturvårdsverkets forskningsanslag kommer att upphöra den 1 januari 1998. Innebörden av beslutet är att en stor del av MISTRA:s budget för år 1998 kommer att gå till forskning som ligger inom de områden som Naturvårdsverket tidigare svarat för. Till detta återkommer jag i det följande. År 1997 satsar MISTRA 120 miljoner kronor på miljöforskning och Naturvårdsverket 135 miljoner kronor. För år 1998 har MISTRA i sin budget avsatt 300 miljoner kronor. Det är ungefär hälften av den totala nivån för svensk miljöforskning, som beräknas uppgå till 550-600 miljoner kronor detta år. För fyra år sedan, före bildandet av MISTRA, var de samlade statliga medlen mellan 450 och 500 miljoner kronor. Man kan alltså konstatera att stödet till miljöforskningen förblivit i stort sett oförändrat eller t.o.m. ökat något under 90-talet. Stora delar av den forskningsverksamhet som hittills har finansierats av Naturvårdsverket kommer således att drivas vidare men finansieras på annat sätt. S.k. åtgärdsinriktad forskning kommer att öka. Samtidigt kommer stödet till projekt om miljöeffekter att vara ett viktigt inslag även i fortsättningen. MISTRA:s styrelse har beslutat att inleda en planering som skall leda till fler program för sådan s.k. effektforskning. Avsikten är att nya program skall kunna påbörjas 1999 och utgå från de projektområden som har finansierats av Naturvårdsverket och som avvecklas under 1998. När det gäller samhällsvetenskaplig forskning på miljöområdet kan det på kort sikt bli fråga om en minskning. Verksamheten inom Naturvårdsverkets kommitté för samhällsvetenskaplig miljöforskning kommer under år 1998 att fortsätta och finansieras av MISTRA men på en lägre ekonomisk nivå. Därefter kommer den att upplösas. MISTRA kommer dock att ha ett stort behov av samhällsvetenskaplig forskning, framför allt inom tvärvetenskapliga program. De samhällsvetenskapliga perspektiven kommer att integreras i MISTRA:s olika program. I praktiken innebär detta således att MISTRA breddar sitt forskningsstöd. Tidigare var det koncentrerat på forskning om åtgärder mot och lösningar av olika miljöproblem. Nu kommer det även att omfatta forskning om tillståndet i miljön och effekter av åtgärder och påverkan. Det handlar om stöd till både större forskningsprogram och enskilda projekt. Ansvaret för finansiering av extra forskartjänster och fasta forskargrupper i nuvarande form kommer att övertas av MISTRA, som behåller detta under den tid som kontrakten gäller, dock längst till den 30 juni 1999. För detta ändamål har MISTRA i sin budget för år 1998 avsatt 18 miljoner kronor. Efter denna tidpunkt kommer berörda forskare att ges möjlighet att ingå i MISTRA-projekt samt i pågående och nya program. Samtidigt skall MISTRA och Naturvårdsverket tillsammans med universitet och högskolor gå igenom hur man långsiktigt skall säkra tillgången till den kompetens som Naturvårdsverkets fasta forskartjänster representerar. Inriktningen är således att alla berörda forskare som så önskar skall få sina tjänster finansierade inom ramen för MISTRA:s program och projekt eller i annan lämplig form. IVL finansieras till ungefär en tredjedel genom basfinansiering, som i sin tur delas lika mellan staten och näringslivet. Sedan ett antal år är det Naturvårdsverket som svarar för den del av basfinansieringen som faller på staten. Under 1998 övertas denna del av MISTRA, som för ändamålet har avsatt 12 miljoner kronor i sin budget. Projektförslag skall beredas av Naturvårdsverket, som lämnar förslag till beslut till MISTRA:s styrelse. Från år 1999 kommer IVL att få söka program och/eller projektstöd på samma villkor som andra institut, universitet och högskolor. Såvitt gäller basfinansieringen av IVL från år 1999 pågår beredning inom Miljödepartementet. Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat finns ingen anledning till oro för miljöforskningen. Naturvårdsverket kommer även i fortsättningen att ha ansvar för att samordna och följa upp miljöforskningen.
Herr talman! Låt mig först tacka miljöministern för svaret. Bakgrunden till den interpellation som jag har ställt är ju nedläggningen av Naturvårdsverkets forskningsenhet. Men en olycka kommer ju sällan ensam. Budgetpropositionen innehåller också en hel del annat. Det gäller t.ex. ganska stora besparingar på lantbruksuniversitet, där viktig miljöforskning bedrivs. Men det gäller också en systematisk neddragning av de statliga forskningsanslagen när det gäller forskningsråd och annat. Detta innebär sammantaget att vi är ute på ett gungfly, och det tycker jag är väldigt oroande. Man undrar ju var detta skall sluta. I interpellationssvaret kan man läsa att regeringens forskningspolitik inriktas på att de svenska forskningsresurserna skall upprätthållas på en internationellt sett hög nivå. Jo, man tackar. Det här är politikerspråk. Vad det betyder är ju att allting är relativt. Det är klart att Sverige i internationellt hänseende har haft en mycket stor satsning på forskning över huvud taget. Det gäller även miljöforskningen. Men att ligga högt internationellt sett är ju ingen konst. Detta kan också läsas som att vi är beredda att göra en allvarlig neddragning av miljöforskningsambitionerna. Något som Anna Lindh nu måste svara på är om regeringen är ute efter att minska våra ambitioner när det gäller miljöforskningen. I det sammanhanget är det intressant att få veta om det finns någon garanti för att det trettiotal forskare som finns på, eller finansieras av, Naturvårdsverket får fortsätta den verksamhet de håller på med. Man är ju himmelens glad t.ex. på Hallandsåsen att man inte fattade det här beslutet tidigare. Då hade man inte haft tillgång till de experter som nu är med och försöker reda ut konsekvenserna av det som har hänt där. Det är viktigt att man får besked om det här. Är det så att den här forskningen och de här projekten får fortsätta? Det handlar enligt de bedömningar som man gör bland dessa forskare om en neddragning med 30-40 %. Och hur man än räknar stämmer inte Anna Lindhs siffror med de jag har. Men det får man väl analysera vidare. Det är ändå på det sättet att det inte går att säga att en fristående forskningsstiftelse skall ersätta de statliga finansieringsanslag som har funnits tidigare. Det är ju inte, hur mycket Anna Lindh än vill det, politiskt tillsatta direktörer som bestämmer hur MISTRA använder sina pengar. Det finns faktiskt stadgar för vad verksamheten skall ägnas åt. Då kan man ifrågasätta om det finns möjlighet att plocka in allt det som tidigare har funnits hos Naturvårdsverket och på andra håll. Man kan också fråga sig om fristående forskningsstiftelser över huvud taget kan kompensera de mycket omfattande neddragningar som den här regeringen har gjort på forskningen. När det handlar om den naturvetenskapliga forskning som stöds av forskningsrådet är det ju sedan 1996 en neddragning på över 100 miljoner kronor. Då handlar det inte om den här effektinriktade forskningen, eller hur ministern nu uttryckte det, utan då handlar det väldigt ofta om grundläggande forskning som undergrävs. Vi håller på att såga av den gren vi sitter på. Miljöforskning är, och det vet ju Anna Lindh lika väl som jag, något som förutsätter gedigna kunskaper i grundämnesområdena. Här är ju regeringens neddragningar allvarliga. Jag skulle vilja veta av miljöministern om det är miljöministerns uppfattning att vi nu skall ge oss in i en neddragning av ambitionerna när det gäller svensk miljöforskning. Jag skulle också vilja veta vilka effekter man konkret kommer att se och hur vi kommer att få en redovisning av vad som bli resultatet av den neddragning och omläggning av forskningsfinansieringen som regeringen föreslår i propositionen.
Herr talman! Också jag ber att få tacka för svaret. Men jag kan inte dela ministern slutsats att det inte finns anledning till oro. Det finns väldigt många oklarheter i det här sammanhanget. Om vi tittar på Sveriges situation när det gäller miljöforskningen har vi där legat väl framme. Vi har ett bra förtroende i miljöforskningssammanhang både nationellt och internationellt. Vi ser också att just den forskningen blir alltmer viktig i och med att samhället blir alltmer komplicerat. Det som skett vid Hallandsåsen är ett exempel på detta. När vi skall fatta politiska beslut som rör miljöfrågor är det också viktigt att vi kan fatta de besluten på saklig grund. Där är just forskningen och forskarna oerhört viktiga hjälpmedel för att vi skall fatta rätt beslut. Jag vill bara peka på ett exempel. Vi har försiktighetsprincipen. Det är en viktig princip i miljösammanhang. När vi skall ta ställning till olika principer skall vi göra det på sakliga grunder och inte utifrån tyckande. Om vi då inte har en duktig miljöforskning bakom oss i de sammanhangen går vi bet, och det är inte bra. Naturvårdsverket har av tradition haft en viktig roll i detta sammanhang. Det har också varit en stabilitet i den traditionen. Det har funnits en koppling mellan kunnandet på Naturvårdsverket och de olika forskningsinsatser som har bedrivits vid olika institutioner. Nu är det ändå så att många fasta forskartjänster som har funnits med anknytning till Naturvårdsverkets medel försvinner. Dessa personer är uppsagda och varslade. Är det inte så, ministern, att anställda på 30 tjänster är varslade eller kommer att sägas upp? MISTRA är en annan bas när det gäller miljöforskningen, och en viktig sådan. Men den verksamheten skall inte blandas ihop med den forskning som Naturvårdsverket tidigare har bedrivit utifrån den grund Naturvårdsverket har och har haft. Det råder nu stor osäkerhet. Ministern måste förstå att den osäkerheten finns, inte minst i forskarvärlden och även hos oss politiker i Sveriges riksdag. Anser ministern att det blir bättre med den här ordningen? Har Naturvårdsverket misskött sin uppgift när det gäller forskningen eftersom man nu skall ändra på detta? Jag tror att det ger alldeles felaktiga signaler både nationellt och internationellt. Att skapa osäkerhet bland forskarna är inte bra. Hur blir det t.ex. med IVL, som är en viktig del i detta sammanhang, och samarbetet mellan näringsliv och staten, som här har varit Naturvårdsverket? Ministern säger att det inte blir några minskningar av anslag. Låt mig bara peka på en institution vid 1998 minskar med 30-40 %. Det är en viktig forskningsinstitution. Det är angeläget att påpeka detta i det här sammanhanget. Vi har också hört hur forskarna själva är väldigt oroade över detta. Varför lyssnar inte miljöministern på forskarnas varningar i detta sammanhang? Det föreligger dubbla budskap i det svar vi fick från miljöministern och i den broschyr som nu har gått ut i anslutning till att man skall söka medel för projekt. Jag har den här i handen. Där står det inledningsvis: "Naturvårdsverkets anslag för miljöforskning och kretsloppsforskning kommer att avvecklas. För viss sådan forskning kan anslag nu sökas hos MISTRA". Det handlar alltså om "viss sådan forskning", och således ingalunda forskning i det perspektiv som har funnits på Naturvårdsverket. Vidare står det: När det gäller MISTRA:s hittillsvarande forskningsverksamhet är konklusionen att även fortsättningsvis kommer programmen att vara den huvudsakliga formen när det gäller forskningsstöden. Det är således de program som MISTRA har haft hittintills. Det stämmer inte med det svar vi har fått. Det är inte underligt om man känner oro och är bekymrad över den här förändringen.
Herr talman! Totalt sett kommer miljöforskningen att öka. Det är viktigt, eftersom miljöforskningen är viktig och avgörande både för Sverige och internationellt. Jag kan också försäkra Beatrice Ask att det inte är fråga om att dra ned ambitionen. Skrivningen om att Sverige skall fortsätta att vara internationellt framstående när det gäller forskning innebär inte att jag kommer att dra ned våra forskningsresurser till andra länders nivå utan att Sverige kommer att fortsätta att vara ett land som bedriver en minst lika aktiv miljöforskning som i dag. Det är också mycket tydligt. fr.o.m. nästa år räknar vi med att det totala anslaget till miljöforskning hamnar på ca 550 miljoner. Det har tidigare varit lägre. Anslagen till miljöforskningen ökar totalt sett under 90-talet. Det är bättre, och jag tycker också att det är rimligt, att man samordnar resurserna. När man har forskningsverksamhet både på Naturvårdsverket och MISTRA är det bäst för forskningen, och mest effektivt använt när man ser till både forskningen och pengarna, att man samordnar verksamheten hos Naturvårdsverket och MISTRA. Det är vad som nu görs när Naturvårdsverkets generaldirektör blir ordförande i MISTRA och när MISTRA förändrar sina program och arbetar både med miljötillståndet, dvs. även med grundforskningen, och med den typ av forskningsprojekt som man tidigare har stött. De som har forskartjänster på Naturvårdsverket i dag erbjuds att fortsätta på MISTRA. Det kan väl inte vara så att Moderaterna tycker att det är viktigt att slå vakt om just en specifik anställningsform? Forskarna erbjuds att fortsätta sina projekt på MISTRA. Som jag tidigare har sagt kommer 120 av de tidigare 135 miljonerna att ersättas av MISTRA. Herr talman! Jag måste få tillägga en sak. Göte Jonsson nämnde försiktighetsprincipen som ett argument för miljöforskningen. Det tycker jag är riktigt och bra. Däremot blev jag litet positivt överraskad att Göte Jonsson tog upp den, eftersom jag när jag läste Moderaternas framtidsprogram kunde se att just försiktighetsprincipen ifrågasattes, vilket jag tyckte var anmärkningsvärt. Det är bra att Göte Jonsson tar avstånd från det moderata programmet på den punkten. Jag vill också påpeka för moderaterna: Ni talar litet grand med dubbla tungor när ni talar för miljöforskningen samtidigt som ni vill avskaffa ett av våra internationellt sett mest kända institut, Stockholm Environment Institute, som inte får några anslag alls i ert förslag till budget. Det tycker jag är anmärkningsvärt. SEI är duktigt, framstående och internationellt mycket uppskattat. När det slutligen gäller IVL anser också jag att IVL bedriver en mycket viktig verksamhet. Vi har därför garanterat IVL att det naturligtvis kommer att få fortsatt stöd för sitt arbete. Det gäller i organisationsförändringarna att hitta det bästa sättet att se till att IVL klarar sin basfinansiering för framtiden. Men IVL skall inte behöva oroa sig för att inte ha en finansiering för framtiden. Regeringen ser mycket positivt på verksamheten och tycker att det är viktigt att IVL:s arbete fortsätter.
Herr talman! Jag vill först konstatera att jag tror att jag här har fått svaret att ingen av de forskare som är varslade skall behöva börja stämpla när det gäller dem som i dag ägnar sig åt projekt som i dag finansieras av Naturvårdsverkets forskningsenhet, och det är väl tacknämligt. Sedan säger statsrådet att miljöforskningen kommer att öka totalt sett, och det är väl bra om det är så. Men i förhållande till vad? Det är det intressanta. Vad regeringen konsekvent gör är att dra ned på den statliga forskningen och de anslag som finansierar den. Sedan försöker man ge sken av att fristående forskningsstiftelser är en del av staten, vilket de inte är. Det är en intressant form av privatisering, eller hur man skall uttrycka det. Frågan är om det är rimligt att inte staten tar ett ordentligt ansvar för grundforskningen. Man får inte nytta omedelbart av den typen av kunskapssökande. Det är kostnadsintensivt, det är mycket långsiktigt och det är väldigt besvärligt. Ett av skälen till att svensk miljöforskning är väldigt framstående - för det är den - är att vi har mycket gedigen kompetens på ett antal av dessa områden. Vad vi nu håller på att göra är att norpa pengar ur madrassen. Förr eller senare tar det slut om man inte stoppar dit några nya pengar. Det struntar staten i för tillfället. Eftersom jag inte kommer att gå upp i debatten igen vill jag bara säga att jag förstår att Anna Lindh kommer att börja tjata om den borgerliga regeringen, dåliga finanser och mycket annat. Det har inte med saken att göra i den här debatten. Trots att vi föreslår en betydligt stramare budget än regeringen, och också föreslog en sådan förra året, är vår satsning på forskning betydligt större. Det är också så att vi skiljer oss ifrån regeringen när det gäller balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning, och jag känner en väldigt stor oro över detta. Det är ju inne just nu att vara intresserad av tillämpad forskning. Den skall vara nyttig och användbar omedelbart. Men problemet är att på dessa områden är långsiktigheten och de grundläggande kunskaperna så oerhört betydelsefulla. Om ministern har tid och möjlighet skulle jag vilja höra litet grand om vilken forskning som MISTRA inte kommer att ha råd med, eftersom man skall täppa till de hål som Carl Tham och Anna Lindh skapat i den statliga budgeten. Jag skulle också vilja veta om den forskningen i så fall kan anses vara onödig, eftersom detta inte anses vara något problem. Dessutom vill jag veta vad det betyder att man kan få stöd för "viss" forskning av den hela forskning som bedrivs i dag. Vilken är den övriga forskningen, och vad är det som är onödigt? Har regeringen diskuterat detta? Man tycks ju ha en sådan otrolig kontakt med direktören för MISTRA eller vad det nu kan vara. Jag är alltså fortsatt mycket bekymrad över detta - men inte på kort sikt, även om det visar sig att anslagen till miljöforskningen från ett år till ett annat är försämrade. Framför allt är jag bekymrad över vad som händer i det långa loppet om vi sågar av den gren vi sitter på i fråga om kvalificerad kompetens inom de ämnesområden man behöver kunskaper i för att åstadkomma bra resultat i miljövården.
Herr talman! Det är intressant att miljöministern läser våra program. Vi ställer oss bakom försiktighetsprincipen. Det har vi senast gjort i en motion nyligen. Men samtidigt menar vi att vi måste tillämpa dessa principer utifrån förnuft och kunskap och inte utifrån tyckande. Det är just därför vi ser forskningen som så oerhört viktig på miljöområdet. Det finns så mycket tyckande på miljöområdet. Vi anser att forskningen är basen för de beslut vi skall fatta. Därför är vi mycket bekymrade över den här förändringen och den osäkerhet den medför när det gäller viktig forskning på viktiga områden - forskning som skall ligga till grund för de beslut vi skall fatta här i Sveriges riksdag. Vi prioriterar vissa frågor. Miljöforskningen är en sådan prioriterad fråga för vår del. Därför är vi bekymrade över de signaler som nu kommer. Jag kan fortsätta att tala om de dubbla budskapen. Det är inte bara frågan om vad det står på s. 1, att viss sådan forskning, som nu bedrivs inom ramen för Naturvårdsverkets anslag, skall klaras genom anslag via MISTRA. Men vad och vilka avser "viss"? Om vi sedan går till den sista sidan står det att för MISTRA projekt har totalt avsatts 30-40 miljoner kronor för 1998. Jag förutsätter att det är just detta som avses, vilket således är betydligt mindre pengar än vad som finns i Naturvårdsverkets budget för motsvarande forskning. Det är alldeles uppenbart att detta gör forskarna bekymrade, när de samtidigt ser att anslagen nästa år minskar med 30-40 % för en viktig forskningsgren på miljöområdet. Man kan inte spela kula med en sådan organisation som IVL, som är en viktig samarbetsbas för miljöforskningen mellan näringslivet och staten. Naturvårdsverket, näringslivet och andra har varit involverade, diskuterat och fört forskningsprojekt och en forskningsinriktad diskussion. Nu sägs plötsligt att MISTRA skall ta över detta och att IVL får söka anslag på samma sätt som alla andra. Men IVL är ju en speciell organisation med särskilda stadgar och särskilda grundprinciper. När det gäller MISTRA ställer jag mig frågan: Skall man i större omfattning ändra på de stadgar och principer som gällt för MISTRA eller skall man bara justera litet grand i gränstrakterna? Jag har en fråga om den indirekta effekten. SLU har fått ganska mycket forskningspengar från Naturvårdsverkets anslag. Nu skär man också ned på SLU. Det handlar om 9,4 miljoner kronor nästa budgetår. SLU har redan en barlast på 48 miljoner kronor från förra beslutet, vilket innebär att man fått ta bort 33 forskartjänster. Nu har rektorn för SLU tvingats gå till MISTRA och förhandla om huruvida SLU kan få pengar från MISTRA när man inte fått från Naturvårdsverket. Hur blir det med detta? Här uppstår också en indirekt negativ effekt, och SLU är också en viktig bas för miljöforskning. Det skulle vara intressant om ministern kunde svara på frågan hur det blir för SLU:s del? Det är den totala forskningen på miljöområdet som är det intressanta i sammanhanget. Min sista önskan i den här debatten - förhoppningsvis inte min sista önskan i livet - är att få besked om de här dubbla budskapen. Är det ministerns svar här som gäller eller är det de besked som gått ut till dem som nu skall söka forskningsanslag från MISTRA? Det är en ganska väsentlig diskrepans mellan de olika beskeden.
Herr talman! Även om jag ofta har heta debatter med Göte Jonsson hoppas jag också att det inte var hans sista önskan utan att han kommer tillbaka. Beatrice Ask tog upp den borgerliga regeringens ansvar och önskade att jag inte skulle tjata om hur mycket den borgerliga regeringen ökade budgetunderskottet, nämligen fyra gånger, och hur mycket den ökade statsskulden, nämligen två gånger. Jag tänker inte tjata om de siffrorna. Jag tror att alla här vet vilken situation som rådde då vi tog över. Men man bör därför komma ihåg att det är viktigt att använda resurser så effektivt det någonsin går. Vi hade faktiskt tidigare en ganska omfattande administration av våra forskningspengar. Det är rätt onödigt att ha en administration vid två olika instanser. Det är vettigare att samordna Naturvårdsverkets och Vi kommer att fortsätta med grundforskningen. Jag har inte sett MISTRA:s broschyr tidigare, men MISTRA har garanterat att man skall arbeta både med miljötillståndet och med den tillämpade forskningen. Som jag sagt tidigare vet vi att forskningen totalt sett får mer resurser. Det finns alltså ingen anledning till oro för miljöforskningens framtid.
Herr talman! Det är väl ingen som önskar att vi skall ha en omfattande och dyrbar administration av miljövårdsforskningen, självfallet inte. Men när jag från olika håll följt diskussionen om regeringens besparingar på Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket och Forskningsrådet, är mitt intryck att det inte bara är administrationen som drabbas. Det är konkret och viktig forskning. Kompetenta människor får inte fortsätta det viktiga arbete de bedriver. Detta är bekymret, och jag tror att man har anledning att vara oroad också framgent. Det finns ju ändå en diskrepans, som Göte så väl beskriver, mellan vad regeringen säger och vad MISTRA säger kan åstadkommas. Om jag hade diskuterat detta med Tham hade jag tagit upp huruvida man kan tänka sig att på det här sättet avhända sig det statliga ansvaret till en fristående stiftelse. Men den diskussionen behöver vi kanske inte ta här och nu. Det är allvarligt att vi sammantaget fått en sådan här oro på ett så centralt område som miljöforskningens. Med det engagemang som finns för miljöfrågorna i dag är det ingen normal människa som förstår hur det hänger ihop att man drar ned på kunskaperna i miljöforskningen. Det är allvarligt. Till sist har jag en vädjan som inte har med frågan att göra. Jag önskar att miljöministern tog ansvar för miljöfrågorna inom forskningen. I dag ligger de på olika departement. Det är konsekvent så att jordbruksutskottet lyckas snyta litet extra pengar ifrån Lantbruksuniversitetet och miljöfrågorna, både vad gäller utbildning och forskning. Det haltar ständigt på det här viset. Jag tror att det är viktigt att miljöministern faktiskt försöker se till att man får en helhet. Jag vill inte komma med någon anklagelse utan bara konstatera att det haltar litet i hur man drar ned. Det stämmer inte med den politik man säger sig vilja föra.
Herr talman! Det är i och för sig inte så förvånande om vi är bekymrade, eftersom informationen är som den är från ministern och från MISTRA. Det har vi påvisat här. Det är intressant att konstatera att miljöministern anser att Naturvårdsverket inte har skött sina forskningsanslag tidigare. Den slutsatsen måste man ju indirekt dra, eftersom det krävs en sådan här radikal förändring. Vi har en annan syn på detta. Vi menar att tudelningen faktiskt fungerar bra utifrån de olika uppdrag som MISTRA och Naturvårdsverket hitintills har haft. Vi tycker också att det är ganska allvarligt när det i budgetpropositionen bara ges en mycket kort beskrivning av att man nu gör på det här sättet, och ingen ingående motivering till varför. Det hade varit rimligt att alla de frågeställningar som gäller IVL, forskningsanslag som nu har gått till de olika institutionerna och den forskning som gått till SLU varit riktigt utredda. Det borde ha klarlagts i propositionen. Det borde inte bara ha varit några få rader som talar om att den här förändringen nu skall göras av effektivitetsskäl - eller vad det nu stod. Det hade varit betydligt enklare. Men samtidigt tror jag att det hade varit svårare för ministern att motivera förändringen. Det visar sig nu nämligen på punkt efter punkt att det finns en rad oklarheter när det gäller förändringen i fråga. Det faktum att generaldirektören för Naturvårdsverket är ordförande i MISTRA är ingen lösning på problemet. Han sitter ju inte inne med all kunskap som finns på Naturvårdsverket. Jag hoppas verkligen inte att Naturvårdsverket skall bli en institution för MISTRA framöver, och att det skall vara givet att generaldirektören för Naturvårdsverket skall vara ordförande i MISTRA. Det måste ju prövas från fall till fall. I och för sig tycker jag att det är bra i det här sammanhanget, men totalt sett är det ingen framtidslösning.

Herr talman! Jag kan börja med att snabbt kommentera Bo Lundgrens inlägg, så att jag sedan får fortsätta debatten med min kollega i stället. Bo Lundgren har tillhört, och haft en ekonomisk position i, en regering som har fyrdubblat budgetunderskottet, som har sett en näst intill explosionsartad ökning av arbetslösheten och som har sett 500 % ränta. Då är det klart att det blir litet bittert att se nästa regering komma och lyckas med saneringen och få beröm av de internationella instituten och av alla oberoende kommentatorer. Det är klart att det känns bittert, Bo Lundgren. Men jag tycker att Bo Lundgren i stället för att vara bitter borde vara med och glädjas åt att det nu går bra för Sverige till skillnad från vad det gjorde under hans tid. Beatrice Ask avböjde att vi skulle fortsätta att tjata om detta, som hon sade tidigare. Därför återgår jag till min interpellationsdebatt. Jag tycker fortfarande att det är viktigt att vi använder forskningsmedlen effektivt. Totalt sett, med den nya organisationen, har vi mer pengar till miljöforskning. Jag tror inte att vi skall gå in på varje enskild detalj när det gäller vilka forskningsprogram som får stöd respektive inte får stöd, vilket både Beatrice Ask och Göte Jonsson har varit inne på. Det är nämligen en styrning av miljöforskningen som vi som politiker inte bör ägna oss åt. Vi ser till att det totalt sett finns mer resurser, men vi skall inte gå in och bestämma vilka program som skall få pengar. Det skulle vara felaktigt när det gäller forskningens frihet. Slutligen vill jag bara säga att Naturvårdsverkets generaldirektör är ordförande i MISTRA därför att man skall få en samverkan mellan de två organisationerna. Jag anser att det är den ordning som man bör ha även av praktiska skäl, och inte bara därför att Naturvårdsverkets generaldirektör just i det här fallet är synnerligen lämpad att ha den funktionen.
Interpellationsdebatten är inte avslutad. Om någon begär ordet har man rätt till det, och miljöministern har då rätt till ytterligare ett avslutningsanförande enligt reglerna. Jag förutsätter att ni läser dem.

Herr talman! Jag beklagar att jag hade missuppfattat reglerna. Jag anser däremot inte att det ger talmannen rätt att skrika och tappa humöret i kammaren. Jag för gärna en diskussion med Bo Lundgren, men då hoppas jag att det kan ske under mer behärskade former även från herr talmannen sida.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat finansministern om regeringen är beredd att lägga förslag om fullständigt slopad dubbelbeskattning av kvarhållna och utdelade vinster i aktiebolag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Bo Lundgren använder den nu aktuella Nordbanksaffären till en allmän plädering för en generell lättnad vid beskattningen av aktiebolagsvinster. Jag återkommer till detta men vill först kort kommentera Bo Lundgrens beskrivning av skattefrågornas roll i den aktuella affären. I interpellationen påstår Bo Lundgren att när Nordbanken redovisade sin planerade sammanslagning med Merita Bank angavs som skäl för att bankens juridiska hemvist skulle hamna i Finland att finländska aktieägare annars skulle drabbas av den svenska dubbelbeskattningen. Bo Lundgren hävdar vidare att det är oacceptabelt att beslut om att "flagga ut" svenska företag vid sammanslagningar med utländska företag "drivs fram av snedvridande inslag i det svenska skattesystemet". Beskrivningen överensstämmer inte med verkligheten. Lokaliseringen till Finland beror på att de finska skattereglerna gynnar aktieutdelning från inhemska bolag och missgynnar utländska. De svenska skattereglerna har ingenting med detta att göra. Skatteinkomsterna till Sverige och den skattemässiga behandlingen av de svenska delägarna påverkas inte heller av bankens lokalisering. Om Sverige i stället hade haft samma regler som Finland hade de svenska aktieägarna däremot missgynnats av en lokalisering till Finland. Detta beror på att en enkelbeskattning då inte hade kommit de svenska delägarna till godo på grund av att vinstmedlen tagit omvägen via utlandet. En svensk ägarbeskattning liknande den finska skulle därmed ha försvårat affärens genomförande. Låt mig därmed gå över till Bo Lundgrens huvudfråga som gäller en generell ägarlättnad i beskattningen av aktiebolagsinkomster. I interpellationen bortser Bo Lundgren så gott som helt från vad som har hänt under senare år både vad gäller analys av frågan och faktiska åtgärder. 1992 års företagsskatteutredning presenterade i sitt betänkande från sommaren 1996 en fördjupad analys av den s.k. dubbelbeskattningen. Utredningens slutsats var att det saknades tillräckliga skäl att över huvud taget införa lättnader, det må vara på bolagsnivå eller på ägarnivå. Nu delar inte regeringen fullt ut utredningens uppfattning i denna fråga. Inte desto mindre är det egendomligt att Bo Lundgren inte på något sätt verkar ha tagit intryck av utredningens analys. I stället adderar Bo Lundgren formella skattesatser på olika finansiella strömmar, räntor på lånat kapital och avkastning på eget kapital och anser sig därmed säga någonting om de ekonomiska verkningarna av gällande skatteregler. För noterade bolag är en sådan kalkyl problematisk bl.a. därför att bolagsskatten kapitaliseras i aktiekurserna. För mindre företag är situationen delvis annorlunda även om kalkylen inte heller i detta fall säger särskilt mycket om de ekonomiska verkningarna. fr.o.m. i år gäller en ägarlättnad för onoterade aktiebolag som innebär att en viss del av utdelningar från och reavinster på aktier i sådana bolag är skattefria. Bo Lundgren påstår att regeringen tvingats till denna åtgärd. Detta är fel. Jag vill uppmana honom till en förnyad läsning av avsnitt 4.2 i den aktuella propositionen . Där beskrivs utförligt fördelar och nackdelar med olika modeller och de ekonomiska skäl som motiverar den selektiva ägarlättnad som vi har i dag. Valet står mellan en generell lättnad på ägarnivå och en selektiv ägarlättnad. Som Bo Lundgren vet är det då viktigt att skilja mellan effekterna för stora företag med tillgång till de internationella kapitalmarknaderna och för mindre företag som inte har denna finansieringsmöjlighet. På en punkt torde dock jag och Bo Lundgren vara överens, nämligen att en lättnad i beskattningen av utdelningar och reavinster på aktier i stora noterade bolag är tämligen verkningslös vad gäller effekterna på investeringar i dessa företag. Efter olika anpassningar tenderar börskurser och avkastningskrav att återgå till den ursprungliga nivån. Den enda säkra effekten är att avkastningen efter skatt på placeringar i börsaktier stiger. För mindre företag reduceras visserligen initialt avkastningskraven på investeringar därför att skatten på utdelningar och reavinster sjunker. Men potentiella ägare i dessa företag torde i flertalet fall kontinuerligt överväga att placera sitt sparande i börsaktier. Men på detta sparalternativ har ju avkastningen efter skatt stigit! Det skärper avkastningskravet på placeringar i mindre företag. I ju större utsträckning ägarna uppfattar börsaktier som ett likvärdigt alternativ desto mer motverkas den initiala investeringsstimulansen. Slutsatsen är att en generell lättnad i ägarbeskattningen har högst osäkra effekter på investeringarna. Detta gäller såväl för storföretag som för mindre företag. Däremot vet vi att avkastningen efter skatt på börsaktier stiger och att vi får en oenhetlig beskattning av sparande i Sverige. Varför skall sparande i aktier beskattas lindrigare än sparande på bank eller i obligationer? För regeringen är huvudfrågan vilken form av lättnad som på det mest kostnadseffektiva sättet stimulerar investeringar, tillväxt och sysselsättning i den privata sektorn. För Bo Lundgren är uppenbarligen önskemålet att stimulera svenskars sparande i aktier på bekostnad av andra sparalternativ väl så viktigt. Ett huvudskäl till att åtgärden gavs en selektiv utformning var att vi ville vara säkra på att avkastningskraven på investeringar i de mindre företagen bestående skulle hamna på en lägre nivå än före reformen. Bo Lundgren vill nu ha en fullständig lättnad i ägarbeskattningen, dvs. att den även skall omfatta placeringar i börsaktier. Jag kan förstå att Bo Lundgren vill öka avkastningen efter skatt på börsaktier. Men varför skall det ske till priset av försämrade investeringsvillkor för små och medelstora företag? Detta blir ju följden av att man förbättrar avkastningen på placeringar i börsaktier. Till sist: Skattepolitiska åtgärder bör utformas, inte bara på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, utan också på ett kostnadseffektivt sätt. Kan inte Bo Lundgren se en bättre användning av de nära 7 miljarder kronor som en utvidgning av dagens ägarlättnad skulle kosta?

Herr talman! Låt mig ge Bo Lundgren ett erkännande för att han faktiskt erkänner sitt misstag när det gäller den första kommentaren till Nordbanken och Meritaaffären. Det hedrar Bo Lundgren att han nu är beredd att säga att hans analys var fullständigt fel. Utflaggningen drevs inte fram av snedvridande inslag i det svenska skattesystemet. Hade vi haft en lättnad motsvarande Finlands hade det varit svårt att se en sådan här affär komma till stånd. Då hade vi nämligen haft motsvarande effekt i Sverige. Jag håller med Bo Lundgren om att det viktiga ändå är att diskutera själva principen, kapitalmarknadens funktionssätt, och hur vi kan stärka svenska företags investeringsförmåga och framtidsförmåga. Då tycker jag att det är synd att Bo Lundgren inte har tagit till sig allt det som har hänt under 1990-talet när det gäller analys av de här frågorna. Det finns i dag närmast konsensus i de kretsar som analyserar och diskuterar frågorna om att den internationella kapitalmarknaden spelar en mycket stor roll när det handlar om kapitalkostnaden för företag. När kapitalkostnaden bestäms för ett storföretag sker inte det i en liten sluten ekonomi. Det sker på en internationell kapitalmarknad. Den svenska börsen har, precis som Bo Lundgren säger, ett stort inslag av utländskt ägande. Vi har en integrerad kapitalmarknad. En lättnad i aktieutdelningsbeskattningen generellt ger inte någon effekt på kapitalkostnaden. Det ger heller inte någon effekt på investeringarna och därmed inte heller på sysselsättningen. Det är det huvudsakliga resultatet i analysen. Den vägen får vi inte den effekt som Bo Lundgren eftersträvar, mera investeringar och mer sysselsättning. Det får vi inte därför att avkastningskravet bestäms internationellt. Gör man däremot som regeringen har gjort kan man underlätta för de små och medelstora företagen. Det är viktigt att finna en väg för att sänka investeringskostnaden, förmå dem att investera mera och sysselsätta flera. Det stärker Sverige på sikt. Då är en selektiv lättnad effektiv. Det ser vi i dag. Jämför det förslag som riksdagen faktiskt har fattat beslut om och som nu verkar med den generella lättnad som Bo Lundgren införde under den borgerliga regeringsperioden. Ta ett litet företag som har en hög sysselsättningsandel. Tack vare lönesummeregeln i den selektiva lättnad som vi nu har blir lättnaden i praktiken större än den lättnad som Bo Lundgren införde. För små och medelstora företag är den lättnaden att föredra. Det ger en lägre investeringskostnad, och det ger ökade investeringar. Detta är särskilt viktigt i en period då vi får en konjunkturuppgång tack vare regeringens saneringsinsatser. Jag kunde inte låta bli att lyssna på Bo Lundgren i den tidigare interpellationsdebatten. Jag lyssnade på Bo Lundgrens långa försvarstal. Det låter väl inövat, och jag förstår att Bo Lundgren känner ett behov av att ibland försöka teckna en annan bild än den gängse. Skattesänkningar under Bo Lundgrens tid som skatteminister undergrävde den statsfinansiella balansen, ökade räntorna och slog ut ett stort antal företag. Att i det läge som vi befann oss i 1991-1994 ta i dagens penningvärde 7-8 miljarder kronor för att sänka aktieutdelningsbeskattningen var ett stort misstag. Det borde Bo Lundgren i dag kunna inse. I ett läge när vi nu uppnår statsfinansiell balans gör vi en selektiv lättnad som underlättar för de små och medelstora företagen. Det är viktigt för investeringar och sysselsättning framöver. Det menar jag är en klok politik. Bo Lundgren borde också ett ögonblick fundera över neutralitet i beskattning av olika placeringar för hushållen. Vad skapar vi för system om vi beskattar aktieutdelningar totalt annorlunda än andra typer av sparande?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

Herr talman! Bo Lundgren väljer att bortse från de grundprinciper som var vägledande i arbetet med den stora skattereformen i 90-talets inledning. Det gällde att få en beskattning som behandlade medborgarnas val av olika typer av sparande så neutralt som möjligt. Jag tror nämligen att det på lång sikt är en bra generell regel. Det är bra att staten, riksdag och regering, så litet som möjligt genom olika typer av skatteförändringar snedvrider det valet. Samtidigt kan man inte säga att det gäller till 100 % i alla lägen. Man får göra en bedömning. Finns det ett skattesänkningsutrymme? Hur kan vi använda det för att på bästa sätt stimulera investeringarna. Det tycker jag att regeringen har gjort på basis av modern analys, som Bo Lundgren steg för steg ändå tar till sig. Jag tycker att det finns en viss skillnad i diskussionerna vi hade för ett år sedan jämfört med nu. Det finns ett erkännande av att en generell lättnad inte ger en sänkt kapitalkostnad och därmed inte heller ökade investeringar, men att en selektiv lättnad ger denna lättnad i kapitalkostnad och därmed också ökade investeringar. Vi har ett sådant utrymme, och vi har använt det därför att vi vill stärka små och medelstora företag. Det var också mycket tidigt under regeringsperioden tydligt att vi inte ville ha det system med en generell lättnad som Bo Lundgren och den borgerliga regeringen hade infört. Det gav inte lägre kapitalkostnad, det kostade väldigt mycket pengar och vi var oerhört angelägna om att snabbt kunna sanera det statsfinansiella moras som Bo Lundgren hade lämnat efter sig. Men vi sade också tydligt i propositioner - läs t.ex. tillväxtpropositionen - att regeringen gav nya direktiv till Företagsskatteutredningen om att ta fram en lämpligt utformad lättnad som riktade sig till de små medelstora företagen. Det kom, och det är nu i kraft. För en del av småföretagen ger det en större lättnad än det system med generell lättnad som gällde tidigare. Det är viktigt. Detta är vi beredda att göra för att skapa den livskraftiga miljö som små och medelstora företag måste ha - särskilt nu när konjunkturen och tillväxten vänder och vi har litet efterfrågan i ekonomin. Då är en sådan här selektiv lättnad viktig. Bo Lundgren nämnde med några ord den skattepolitik som han genomförde. Det märks att Bo Lundgren är litet grand på reträtt. De skattelättnader som han under regeringsperioden var så stolt över har nu krympt ihop till 2 miljarder. Tittar vi på arbete och kapital uppdelat ser vi vad som hände under perioden: mycket kraftiga sänkningar av skatten på kapital. Sedan höjde han också skatten på arbete kraftigt, så möjligen blev det netto inte så stor lättnad generellt sett. Men detta var i en miljö med 240 miljarder i upplåningsbehov. Det är klart att det fanns en generell önskan om att höja skatten litet grand för att komma ur den knipa vi var försatta i. Titta på den egentliga skattekvoten! Borgerliga ledamöter i riksdagen brukar ofta vara stolta över att man sänkte den formella skattekvoten ned mot 50 % under Bo Lundgrens period som skatteminister. Men den egentliga skattekvoten, dvs. skatteuttaget plus upplåningsbehovet, var uppe i 62 % år 1993. Nu har vi tagit ned den egentliga skattekvoten, och den närmar sig 50 %. Det är en politik som ser till att vi inte får ett stort skatteökningsbehov framöver. Vi ser till att betala för de utgifter vi har och att börja amortera på statsskulden, och då minskar behovet att höja skatter i framtiden. Det Bo Lundgren lämnade efter sig var ett mycket stort skatteökningsbehov för att ta igen det vi hade förlorat under Bo Lundgrens egen period.

Fru talman! Bo Lundgren inledde sin period som statsråd - det erkänner jag - med att höja en del skatter för vanligt folk. Sedan har Bo Lundgren efter hand lärt sig att det inte var någon särskilt klok strategi. Därefter ägnade han regeringsperioden åt att sänka skatter på kapital mycket kraftigt, i ett läge när vi som mest hade ett upplåningsbehov på 240 miljarder kronor. Det är klart att det inte var lätt för Bo Lundgren när han sedan reste till New York för att träffa marknaden och mötte reaktionerna där. Att han bedrev den typen av politik när landets stora problem var att vi var på väg mot en statsfinansiell bankruttsituation är ett arv som Bo Lundgren inte kommer ifrån. Det här förstärkte en lågkonjunktur till att bli en mycket djup kris. Vi hade en regering som inte kunde hantera den statsfinansiella situationen och som förde landet nära statsfinansiell bankrutt. Att sänka skatter var säkert en ganska trevlig sysselsättning för en skatteminister, men det var inte särskilt bra för landet. När det gäller neutraliteten i beskattningen var en viktig utgångspunkt i skattereformen, och det är det även nu, att ha ett skattesystem som så långt som möjligt ställer sig neutralt till hushållens val av olika placeringar. Det är viktigt. Den 30-procentiga kapitalbeskattningen skall gälla oberoende av hur hushållen väljer att agera. Gör inte staten så utan börjar skapa snedvridningar i skattesystemet får vi naturligtvis också efter hand negativa tillväxteffekter, särskilt när Bo Lundgren själv från talarstolen inte kan påvisa att detta ger någon effekt på kapitalkostnad och investeringar. Bo Lundgren säger att det har en effekt på ägarstrukturen. Men kan Bo Lundgren säga att det ger en sysselsättningseffekt om vi får en förändrad ägarstruktur på grund av en skatteförändring? När kommer den sysselsättningseffekten - 1998, 1999 eller 2000? Att detta i sig skulle ge en ökad efterfrågan på arbetskraft i ekonomin tror inte Bo Lundgren själv på. Regeringen har genomfört en politik som har sänkt kapitalkostnaderna för små och medelstora företag, och det är mycket viktigt.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att svenska medborgare inte skall kunna importera tobak, alkohol m.m. på samma sätt som möjliggörs för andra EU De EU-regler som gäller inom detta område är följande. Om en säljare i ett EU-land säljer tobaksvaror eller alkoholdrycker till en konsument i ett annat medlemsland, t.ex. via annonser eller via Internet, skall varorna beskattas enligt EU:s bestämmelser om distansförsäljning. Dessa innebär att säljaren skall betala punktskatt i medlemslandet där köparen finns. Säljaren skall ställa säkerhet för skattens betalning i mottagarlandet innan transporten av varorna påbörjas. Den ansvariga myndigheten i säljarens medlemsland skall se till att han uppfyller detta krav. Ett medlemsland får även föreskriva att säljaren skall ha en särskild skatterepresentant i landet som skall svara för redovisningen av landets punktskatt. En sådan regel har införts i den svenska lagstiftningen. En privatperson i Sverige kan alltså beställa t.ex. cigaretter från ett annat EU-land, men det är ändå svensk punktskatt som skall betalas för cigaretterna. Säljaren skall ställa säkerhet och betala punktskatt i Sverige, och beskattningsmyndigheten i Sverige kan ta kontakt med beskattningsmyndigheten i säljarens land för att se till att så sker. När det gäller alkoholdrycker har en privatperson inte möjlighet att beställa varor på samma sätt från ett annat medlemsland. Det beror på att Sverige på grund av vårt detaljhandelsmonopol har särskilda regler i alkohollagen som inte tillåter sådan privat införsel av alkoholdrycker. En privatperson kan emellertid alltid beställa alkoholdrycker från annat medlemsland via Skatteflyktskommittén har i sitt betänkande om punktskattekontroll lämnat förslag om förbättrade möjligheter till kontroll av punktskattepliktiga varor. Såsom jag tidigare meddelat Sten Andersson bereds betänkandet för närvarande inom Finansdepartementet, och avsikten är att förslag till riksdagen skall kunna läggas fram våren 1998. I samband härmed bereds även möjligheten att förbättra kontrollen vid distansförsäljning av punktskattepliktiga varor.
Fru talman! Jag skrev denna interpellation baserat på att myndigheterna uppträdde ganska tvärsäkert när de kommenterade svenska medborgares försök att privat beställa alkohol och tobak från andra EU länder. Men den tvärsäkerheten försvann ju omedelbart i och med att en dom nyligen avkunnades som innebär att man inte kan begära att den som har köpt cigarretter i ett annat EU-land för egen del skall betala den högre svenska skatten här i Sverige i samband med att han hämtar ut några limpor cigarretter. Min fråga är: Är inte detta egentligen exakt detsamma som avseende alkoholen? Det kan jag i och för sig tycka. Men när jag följer debatten i medierna finns det ett antal ganska erfarna jurister som säger att dessa saker är ganska lika. Mer än en advokat har sagt att han skulle välkomna ett fall. Jag har själv tänkt att göra en beställning, men man skall väl inte utmana ödet i onödan. Det är konstigt att myndigheterna var så tvärsäkra i fråga om cigarretterna. Men där fick de tydligen backa. Om det nu är fråga om samma tvärsäkerhet när det gäller privat alkoholimport, påstår en del jurister att svenska myndigheter även när det gäller den kommer att få backa. Man kan notera att detta problem på sikt kommer att försvinna, eftersom vi inte i evighet kan behålla våra unikt höga skatter på alkohol och tobak. Svenskarna måste ju kunna likställas med alla andra EU medborgare med deras ansvar, förmåner, rättigheter och skyldigheter. Vi kan också se att Sverige i dag attackeras av smugglare som smugglar cigarretter och alkohol. Det beror ju bara på de höga svenska priserna. Det finns inget annat skäl till att smuggla eller att bränna hemma. Det är en prisfråga och ingenting annat. Häromdagen kom det besked om att myndigheten i det land som hade levererat produkten, t.ex. en limpa cigarretter, skulle säkerställa och inkassera punktskatter som sedan skulle levereras till Sverige. I detta fall handlade det om Portugal. Men jag tror inte att Portugals skattemyndigheter, som säkert har ännu sämre förhållanden än sina svenska kolleger, lägger ned så stor ansträngning på detta, eftersom denna typ av handel är självklar inom EU. Jag tror inte att det blir någon stor aktivitet från portugisiska skattemyndigheter i detta fall. Fru talman! Till sist vill jag säga att jag har litet svårt att rent logiskt förstå följande. Om jag åker till Danmark, från Malmö till Köpenhamn, kan jag köpa en liter sprit och betalar då dansk skatt i Danmark. Sedan åker jag tillbaka med färjan. Det är fullt okej. Varför skall jag då inte i stället kunna sitta hemma och via min dator eller genom att skriva ett brev till en dansk försäljare beställa varor? Han skickar varorna till mig, och jag betalar. I priset ingår då dansk skatt. Vad är det för principiellt fel i det? Det är svårt att förklara för medborgarna varför man inte skall kunna göra det som man tydligen kan göra i alla andra EU-länder. Jag skulle vilja ha ett någorlunda begripligt svar av statsrådet på den frågan.
Fru talman! Sten Andersson förde ett anekdotiskt resonemang om olika omständigheter, men jag är inte säker på att Sten Andersson har läst svaret. Det är inget tvivel om regelverket. Ett gemensamt regelverk gäller i fråga om kommersiell distansförsäljning inom Europeiska unionen. Då är det företaget i säljarlandet som ansvarar för att den svenska punktskatten betalas. Myndigheterna i det landet skall hjälpa myndigheterna i det land dit skatten skall betalas. Det är klart att det finns ett problem på punktskattesidan i fråga om tobak och alkohol. Det är inget tvivel om att vi har fått ett ökat tryck av smuggling över våra gränser. Det har att göra med en gemensam europeisk erfarenhet att den fria handeln, den fria rörligheten, som i huvudsak naturligtvis är oerhört betydelsefull för länderna och mycket positiv för våra ekonomier, också medför att det blir svårare att kontrollera den typen av punktskattepliktiga varor. Den typen av smuggling finns i alla EU-länder, och den finns i länder som har mycket olika nivåer på sin beskattning. Det leder mig och regeringen till slutsatsen att brottslighet som smuggling handlar om - grov brottslighet när det handlar om lastbilar och långtradare - skall inte först och främst bekämpas med skattesänkningar utan med sådana verktyg som sätter stopp för den. Det finns anledning att samarbeta internationellt när det gäller t.ex. transitsystemet inom Europeiska unionen. Men det finns också anledning att se över svensk lagstiftning och svenska kontrollmöjligheter, och det arbetet pågår i Regeringskansliet. Sedan vet både Sten Andersson och jag - vi har diskuterat denna fråga några gånger - att Sten Andersson egentligen inte ser någon anledning att föra en alkoholpolitik över huvud taget. Sten Andersson tycker att det vore bekvämt att kunna köpa billig alkohol på ett enkelt sätt. Det är klart att det vore bekvämt. Det vore bekvämt även för mig. Det kan vi alla erkänna. Men vi vet också att det finns ett pris i form av sociala konsekvenser. Kraftigt lägre priser på alkohol leder till mer skador och mer våld. Det är möjligt att Sten Andersson och jag är så lyckligt lottade att vi slipper möta detta. Men vi vet att detta ökar om vi inte bedriver någon alkoholpolitik över huvud taget. Det leder mig till att mena att solidariteten med dem som inte är så lyckligt lottade som Sten Andersson och jag ändå bjuder att man accepterar att vi inte har fri försäljning av alkohol och att priserna blir högre än vad de annars skulle ha varit. Det tycker jag är en grund för den svenska alkoholpolitiken som fortfarande är giltig. Smugglingen skall mötas med bättre regler, bättre lagar och bättre metoder för att sätta stopp för den. Det arbetet pågår i Regeringskansliet. Smugglingen skall också mötas med bättre internationellt samarbete och även med bättre samarbete myndigheter emellan. I vissa fall handlar det om samarbete skattemyndigheter emellan. Men se inte så glad ut, Sten Andersson, för att det smugglas. Om vi inte kan hantera en sådan situation betyder det att även den socialpolitiska dimensionen i alkoholpolitiken får problem. Då finns det anledning för både mig och Sten Andersson att låta leendena frysa till litet grand.
Fru talman! Jag är inte glad över att vi har smuggling till Sverige. Det innebär att vi som beslutsfattare har fattat felaktiga beslut som har en bristande förankring hos det stora folkflertalet. Jag tror att t.o.m. statsrådet i ett anfall av klokhet, som han säkert kan drabbas av, inser att så är fallet. Jo, jag har förvisso läst svaret. Men jag har även läst resonemang som många erfarna jurister för i medierna. De ifrågasätter om den tolkning som svenska myndigheter gör verkligen håller dels i en konflikt i svenska domstolar baserat på EU-lagstiftningen, dels i en konflikt med EU-domstolen. Det är ändå så, herr statsråd, att vi förr eller senare måste acceptera priserna inom EU. EU kommer inte att acceptera dessa skillnader i all evighet. Jag tror inte heller att svenska folket på sikt kommer att acceptera de enorma prisskillnader som i dag finns. Jag skall ge ett tips angående punktskatter till statsrådet, om han skall göra sig ännu mer impopulär än han redan är. Man kan tänka sig alla de svenskar som åker på semester med privata personbilar till Europa på sommaren. Alla ser ju till att bensintanken är i princip tom när de lämnar Sverige - de ser till att de har bensin som räcker för att köra upp på färjan och av den i Danmark eller Tyskland. Sedan tankar de fullt i Tyskland och Danmark till mycket lägre priser än i Sverige. När de sedan kommer tillbaka till Sverige ser de till att tanka bilen och alla reservdunkar fulla med billigare dansk och tysk bensin. Men det innebär att den bensin som de faktiskt konsumerar i Sverige har de betalat skatt för i Danmark eller Tyskland. Tänker statsrådet även i detta fall försöka få tag i några skattepoliser som skall kontrollera hur mycket bensin det finns i våra bensintankar när vi kommer till Sverige och hur mycket av den som kommer från utlandet? Det är exakt samma problematik som när det gäller alkoholen.

Det måste väl ändå helt och fullt strida mot EU:s regler.
Fru talman! Till viss del påminner den här debatten om föregående debatt, inte bara därför att det är en moderat företrädare i båda fallen och inte bara därför att de båda moderata företrädarna har missförstått dagens regelverk och gör en felaktig analys utan också därför att det handlar om att bli populär. Det är klart att det är lätt att bli populär om man, utan att ta hänsyn till finansieringen, sänker skatter så att folk får mera i plånboken eller om man bestämmer sig för att fullständigt avreglera alkoholpolitiken för att i stället låta priserna bli vad som marknaden bestämmer. På kort sikt blir man nog populär på det sättet, men på litet längre sikt finns det nog både en skatteparadox och en alkoholparadox. Då ni sänkte skatter hej vilt och då effekterna blev uppenbara för dem som fick ta konsekvenserna - benen slogs ju undan för småföretagare när räntorna steg därför att ni inte kunde hålla ihop budgeten - fick man möta skatteparadoxen. Ett samhälle som helt och hållet överger en alkoholpolitik som ändå syftar till att begränsa konsumtionen skulle också möta en alkoholparadox. Den glädje som vi först ser stelnar nog så att säga när vi ser en del av de sociala konsekvenserna. I den typ av utveckling som vi har, med en allt starkare internationalisering och en allt starkare integrering, skulle jag tro att vi värderingsmässigt närmar oss många andra länder. Vi reser mera och vi träffar varandra mera. Det finns inga självklara sanningar i detta med att svenska folket alltid kommer att stödja traditionell svensk alkoholpolitik. Denna kan mycket väl behöva förändras. Det kan mycket väl bli så att man får en förändrad tyngdpunkt, dvs. att det går mot mer av information och mindre av traditionella gamla medel. Jag är öppen för en sådan diskussion. Det är naturligtvis Margot Wallström som i regeringen svarar för den samlade alkoholpolitiken. En sådan typ av politik måste alltid följa med sin tid och moderniseras. Det viktigaste fundamentet är att folk ställer upp och tycker att det är en rimlig politik. Jag tror att många känner att solidariteten bjuder att man också själv accepterar ett litet högre pris och litet mera olägenheter än det skulle vara om den här marknaden var totalt fri och utan några som helst ambitioner att minska konsumtionen. Sten Andersson tar upp frågan om införselreglerna. Dessa gäller just när man reser och själv bär med sig alkoholen. För detta har vi införselregler om de kvoter som får tas in i Sverige. För de införselreglerna fick vi undantag i medlemskapsförhandlingarna. Den borgerliga regeringen, som då förhandlade, förhandlade till Sverige de undantagen. Man gav sken av att det var eviga undantag, men det har visat sig vid test att så enkel är inte sanningen. Den här regeringen har lyckats få dem förlängda. Om några år, när det är dags att återuppta diskussionen med kommissionen, kommer vi att ha en ny diskussion om införselreglerna. Men det är klart att de bara gäller när man själv reser över gränsen. Det handlar ju ändå om att begränsa införseln av mycket billigare alkohol från andra sidan gränsen. Om vi har full införsel via postorder är det naturligtvis, som Sten Andersson säger, omöjligt att upprätthålla en traditionell alkoholpolitik. Det är skälet till att regeringen har slagits för, och fått behålla, införselreglerna; detta trots att den borgerliga regeringen utförde, måste jag säga, ett ganska svagt förhandlingsarbete på den punkten. Det var ju inte en självklarhet att få den vinsten med sig hem till Sverige. Sten Andersson vill vara populär och han har många förslag som kortsiktigt skulle kunna göra honom populär. Men tänk efter litet grand! Det gäller att betänka konsekvenserna och att försöka närma sig en mera rimlig hållning och se till att människor skall ha en bra service. Det skall vara rimligt att få tag i de varor som man vill ha. Men det handlar också om en solidaritet med dem som så behöver.
Fru talman! Jag skulle vilja rekommendera statsrådet en kvällsläsning. Jag råder nämligen statsrådet att innan han går och lägger sig läsa vad ordet populism betyder. Det handlar inte om den populistiska betoning som statsrådet här faktiskt försöker göra gällande. Kan man bli beskylld för att vara populist när det enda man begär är samma rättigheter och samma förmåner som gäller för alla andra medborgare i EU? Det kan väl inte vara populistiskt! Av EU:s 380 miljoner människor är det kanske 350 miljoner som omfattar den politik som jag tycker att även Sverige i det här fallet borde omfatta. Någon form av populism kan det alltså inte vara fråga om i detta fall. Det går ju inte att skilja sig från en folklig EU Varje gång jag hör statsrådet Östros eller, som i eftermiddags, socialminister Wallström tala om EU och dess negativa alkoholpolitik får jag uppfattningen att kulturell, ekonomisk, social och miljömässig verksamhet inte fungerar i de övriga EU-länderna, men det gör den faktiskt. I många fall fungerar den t.o.m. bättre än motsvarande verksamhet i Sverige; detta trots de andra EU-ländernas alkoholpolitik. Bland alla undersökningar som har gjorts under de senaste fem-sex åren är det nog svårt att hitta en undersökning som visar på att en majoritet av svenska folket stöder den nuvarande alkoholpolitiken. Jag skulle där vilja se det undantag som bekräftar regeln.
Fru talman! Sten Andersson interpellerar om alkoholpolitik i allmänhet och om smuggling och införsel av alkohol i synnerhet. Smugglingen är en fråga som inte skall bemötas med skattesänkningar, utan den skall bemötas med bättre redskap för att det skall vara möjligt att sätta stopp för smugglingen. Det handlar ju om en ibland mycket grov brottslighet. Om alkoholpolitiken och den folkliga acceptansen för denna måste vi alltid föra en diskussion inom Sverige. Det är klart att den politiken förändras med tiden. Vi tar över eller närmar oss andra länders värderingar och traditioner när det gäller alkoholbruk, och jag tycker inte att detta är märkligt. Men om man för ett resonemang i båda ändarna så att säga - inte bara om priset och Systembolaget utan också om solidariteten - märker man att det finns en folklig acceptans för en ambitiös alkoholpolitik. Denna kommer att förändras. Det kommer att bli alltmer av insatser, t.ex. information, inte minst för att få människor att inse att den som köper "svart" sprit därmed stöder den grova kriminaliteten. Den delen kommer att bli ännu viktigare i den framtida alkoholpolitiken. Andra delar måste reformeras och förändras i takt med att internationaliseringen och rörligheten ökar. Det finns dock ett fundament som stora delar av befolkningen har gemensamt. Det handlar då om att vi också måste visa solidaritet med de grupper som så behöver.

Fru talman! Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att svensk sjöfartsnäring skall ges möjligheter att förnya fartygsflottan. Den svenska handelsflottans konkurrensproblem har just setts över av Utredningen om sjöfartens struktur och kapitalsituation . Utredningen har kartlagt bl.a. hur reglerna om kapitalförsörjning och statsstöd i EU:s medlemsstater påverkar den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Utredningen har häromdagen redovisat resultatet och slutsatserna av sina analyser i ett delbetänkande. Jag vill inte föregripa den fortsatta beredningen av utredningens förslag. Rent allmänt vill jag dock framhålla att de nuvarande skattereglerna, som gäller för alla företag, är fördelaktiga för hela näringslivet, alltså även för rederiföretagen. Vi har numera internationellt sett konkurrenskraftiga regler, bl.a. genom en låg bolagsskattesats. Sänkningen av företagsskatten möjliggjordes i skattereformen genom att ett antal reserveringar togs bort och ersattes med en enda generell reserveringsmöjlighet, dvs. numera periodiseringsfonden. Vid skattereformen fick alla branscher och näringar vara med och betala skattesänkningen. Rederinäringen fick avstå från kontraktsavskrivning och fartygsfonder. Jag vill också understryka att skattereglerna är investeringsvänliga genom de förmånliga avskrivningsreglerna. Reglerna innebär för rederiföretagen att ett fartyg kan skrivas av på fem år, trots att dess ekonomiska livslängd är avsevärt större. Syftet med denna möjlighet till s.k. överavskrivningar är också främst att underlätta företagens ny och ersättningsinvesteringar. Den likformiga beskattningen av företag i olika branscher säkerställer att skattesystemet inte subventionerar vissa branschers efterfrågan av kapital. Subventioner bör i stället, om de över huvud taget skall ges, lämnas öppet och inte döljas i skattesystemet.

Fru talman! Under alla mina år i riksdagen har jag läst många interpellationer, både från f.d. socialdemokratiska och borgerliga statsråd och nu från socialdemokratiska statsråd igen. Det må jag säga att ett så intetsägande svar på en så stor och viktig fråga som Thomas Östros har lyckats åstadkomma här har jag faktiskt inte sett. Men det är klart, jag kanske inte har läst alla. Framför allt är det felaktigheter i det här svaret. EU-medlemskapets påverkan på den svenska sjöfarten skriver man om i svaret. Det hade inte behövt ske egentligen, om vi hade följt de spelregler som fanns. Man var först och främst överens i ministerrådet om att sjöfartsavgifterna och sjöfarten skulle betraktas lika. Från det mötet var holländarna de första som sade att man inte brydde sig om de här reglerna. Norrmännen, som är knutna till EES-avtalet, sade likadant. Nu är Tyskland och flera andra europeiska länder på väg åt samma håll. Det betyder ju att vi inte kommer att spela med samma regler. Då säger kommissionen att sjöfarten är så viktig för många länder att vi inte bryr oss om vilka regler som skall gälla, utan det får varje land självt bestämma. Det är sanning. När kommissionen går in på detta sätt lämnar man öppet för att betrakta den här näringen som vissa gör, de gör den helt skattebefriad. Det innebär i klartext att svensk sjöfart inte har någon möjlighet över huvud taget att konkurrera på samma villkor. Vad är det då som har hänt? Jo, att många rederier, framför allt de på västkusten som Inger René nämnde, flaggar ut till Norge. Det här är en överlevnadsfråga. Sedan skriver Thomas Östros bl.a. att skattereglerna gäller för hela näringslivet. Ja, hela näringslivet. Sjöfarten tillhör faktiskt inte hela näringslivet. Sjöfarten kan man bara byta flagga på i jakten. Det är en helt annan sak. Att säga att det här gäller hela näringen är grovt felaktigt, vill jag påstå. Det vet alla som har hållit på med de här frågorna. Jag menar att om Thomas Östros hade velat sätta sig in i de här frågorna riktigt ordentligt hade han inte skrivit att det gäller hela näringen. Sjöfarten är inte hela näringen. Det har t.o.m. kommissionen slagit fast. Även om jag är EU-motståndare och alltid kommer att vara det tycker jag att eftersom vi faktiskt är med i EU borde vi någonstans ha samma spelregler för svensk sjöfart. Frågan är egentligen ganska enkel: Vill vi ha en svensk handelsflotta, som vi har varit överens om att ha i Sverige? Då borde vi på ett enkelt sätt kunna se till att samma spelregler gäller. I andra sammanhang brukar vi säga att vi måste vara överens om spelreglerna. Vi måste spela på samma villkor. Här bryter man detta, ensidigt från svensk sida, vad jag förstår. Sjöfarten i flera länder, inte bara de tre länder jag räknade upp, är på väg att göra den här förändringen. Flera länder kommer också att införa en typ av varvsstöd. Jag tycker inte om det här. Men någonstans måste vi försöka, om vi är rädda om den svenska sjöfarten. Nu vet jag inte om Thomas Östros är det eller inte. I det här svaret ser jag inte att han vill värna den svenska sjöfarten.
Fru talman! Det är klart att det finns branscher och verksamheter som är mycket angelägna om att få speciella fördelar i skattesystemet. Det har vi märkt i andra typer av diskussioner här i kammaren. Den skattereform som Sverige genomförde i början av 90 talet, som strävade efter att få bort mycket av de extra typer av avskrivningar och särskilda typer av fonder som hade utvecklats under årens gång, och som visade sig vara skadliga för ekonomin på lång sikt, tycker jag var en reform som har en mycket stark ställning även i dag. Man skall så långt som möjligt ha ett enkelt och generellt system. Det är faktiskt så att vi i dag har ett skattesystem som är mycket fördelaktigt för näringslivet. Vi har en mycket låg bolagsskattesats. Jämfört med de flesta andra OECD-länder ligger vi mycket långt ner på skalan. Det är mycket fördelaktigt. Det har vi fått bl.a. genom att ta bort mycket av reserveringsmöjligheterna. Orsaken är att det är mycket effektivare för ekonomin som helhet. Omedelbart när man gör något sådant sätter naturligtvis processen i gång från olika typer av intressen för att få tillbaka olika typer av avskrivningar, olika typer av fonderingsmöjligheter. Vi har i dag generösa avskrivningsregler för den här typen av investeringar med tanke på deras livslängd och i jämförelse med de avskrivningsmöjligheter som finns i övrigt. Vi har också förhållandevis generösa reserveringsmöjligheter. Det är regeringens bedömning att stöd till branscher inte i första hand skall gå via skattesystemet. Jag vill säga till Inger René, moderat: De skall inte gå via subventioner som göms i skattesystemet, utan subventionerna skall lyftas fram tydligt och klart och ges i form av direkt stöd. Vi skall inte använda skattesystemet, för det finns mängder av intressen som väntar på att få ett stöd, en avdragningsmöjlighet eller en fond. Då är vi snart tillbaka till det moras som skattesystemet efter hand blev. Jag vill i förväg nästan be Karl-Erik Persson om ursäkt, men låt mig travestera Perssons egen inledning. Jag har hört många repliker på svar på interpellationer i kammaren, men jag har aldrig haft den känsla som jag kände när Karl-Erik Persson gjorde sin replik. Persson kan inte ha läst interpellationssvaret. Jag förstår helt enkelt inte vad Persson talar om. Regeringen har i svaret inte på något sätt sagt att EU förhindrar oss. Det som står där att den utredning som i fredags lade fram ett delbetänkande har gjort en kartläggning osv. Läs interpellationssvaret! Vi säger att det i Sverige finns en förmånlig beskattning av näringslivet som helhet. Har vi inte det, Karl-Erik Persson? Menar Karl-Erik Persson att den svenska bolagsbeskattningen är hög internationellt sett? Persson har inte läst svaret. Jag förstår hans engagemang, men man skall läsa svaret innan man börjar resonera om dess innehåll. Jag tycker att det vore en mycket olycklig utveckling om vi allt oftare använder skattesystemet för att ge subventioner. Vi har en utredning som lägger fram ett förslag på utgiftssidan. Det är bättre för skattesystemets del, men det är klart att det måste prövas i förhållande till många andra angelägna utgiftsbehov som finns i samhället. Är inte Karl-Erik Persson och Inger René oroliga över vad som händer när nästa bransch kommer och vill ha ett särskilt stöd? När vi efter hand ger den här typen av möjligheter i skattesystemet, särskilt riktade till olika branscher, får vi ett skattesystem som kommer att leda oss till mycket stora problem i framtiden. Skatterna skall inte framför allt användas som ett subventionsmedel. Utredningen har lagt fram ett förslag, och det bereds i Kommunikationsdepartementet.

Fru talman! Man brukar först hålla ett anförande från talarstolen. Nu kommer repliken. Thomas Östros har fel. Jag håller med om att bolagsskatten är låg i förhållande till de övriga EU länderna. Om det är en nackdel eller en fördel skall jag ta upp i en annan debatt. Jag tycker inte att det hör hemma här. Interpellationen gäller svensk sjöfart. Jag är inte för skatteregler som döljer något. Allting skall vara klart och tydligt, så att alla människor vet vad det handlar om. En grundförutsättning är att sjöfarten i Sverige är oerhört viktig. Det har slagits fast flera gånger bl.a. i trafikutskottet som jag sitter i. Jag arbetar med dessa frågor i trafikutskottet, och i betänkandet skriver vi att handelsflottan är oerhört viktig för den händelse att kris och krigssituationer inträffar. Följdfrågan är då om vi skall ha någon handelsflotta kvar, eller skall Jag tycker faktiskt att Thomas Östros när det gäller sjöfarten och skatterna skulle ta upp en diskussion med Kommunikationsdepartementet om vikten av den svenska sjöfarten. Vi kommer då till frågan om vi skall ha lika regler som de som handlar felaktigt? Jag håller inte med om att de länder som skattebefriar sjöfarten gör rätt. Min principiella inställning är den att detta inte är rätt, men fram till dess att man kan komma fram till nya regler måste vi på ett eller annat sätt följa med. Annars kommer vi inte att ha någon handelsflotta kvar. Den kommer mer eller mindre i norsk ägo.
Fru talman! Låt mig försäkra både Inger René och Karl-Erik Persson att regeringen ser mycket seriöst på rederiernas problem. Det är ju anledningen till att utredningen har tillsatts och till att vi nu har ett delbetänkande som vi nu hanterar i Regeringskansliet. Låt mig också försäkra Karl-Erik Persson om att vi för en diskussion mellan Regeringskansliets olika delar. Jag har i den här diskussionen att hantera skattefrågorna. Vi diskuterar nu skattesystemet och lämpligheten i att låta detta styras av branschernas olika intressen och vad som efter hand händer med skattesystemet, om vi börjar släppa efter i det avseendet. Min analys och min slutsats är att det vore olyckligt att använda skattesystemet för att stödja en bransch på detta sätt. För det är en subvention som ni vill ge till näringen, inte ett motiverat skatteavdrag på grund av investeringens beskaffenhet utan en direkt subvention. Då är principen att det är att föredra att göra det klart och tydligt på utgiftssidan och inte att starta en söndertrasning av ett skattesystem. Det finns så många andra branscher som är intresserade av att få en lättnad och en subvention via skattesystemet. Då hamnar vi snart där man var i slutet på 80-talet, när man ganska brett från olika partier konstaterade att det inte var särskilt lyckligt att låta ett skattesystem bli fullt av kryphål. Det är klart att det inte används bara just till branschens fromma, utan det öppnar också möjligheter till mycket annat: fartygsfonder och skatteplanering. Det är en klassisk planering, som fanns i det gamla systemet. Det öppnar möjligheterna för dem som vill undandra sig skatt i andra sammanhang att söka sig till den här typen av skattesubvention. När detta förs in i skattesystemet skadas ekonomin. Jag säger inte att det alltid är fullständigt omöjligt att göra någonting på skattesidan, men vi har en utredning som har tittat närmare på vilka möjligheter som finns att stödja rederinäringen. Huvuduppgiften har varit att se på direkta, synliga och tydliga subventioner. Man kan ha många åsikter om detta, men det är klart att rederinäringen har problem som regeringen ser allvarligt på. Nu finns utredningens förslag, och det behandlas av Regeringskansliet. I sinom tid kommer det att meddelas vad regeringens uppfattning är i den här frågan. Nu diskuterar vi skattefrågan. Vill ni diskutera vikten av en handelsflotta - även en skatteminister anser att den är viktig - och trafikpolitiken skall ni interpellera kommunikationsministern.

Herr talman! Det är ett stort och kanske i någon mening historiskt steg som vi tar i Sveriges riksdag i dag, när vi behandlar regeringens skrivelse om Sveriges deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet och det fördjupade Partnerskap-för-fred-samarbetet. Med dagens beslut bekräftar vi att Sverige fullt ut tagit steget in i det snabbt framväxande säkerhetssamarbetet i Europa på alla spelfält. Det sker i bredast möjliga parlamentariska enighet. Det sker tillsammans med alla det nya Europas övriga stater. Det sker faktiskt tillsammans med alla de stater som Sverige någon gång under historiens lopp varit i väpnad konflikt med. Det är ytterst välkommet, och det skapar en god grund för Europas säkerhetsbygge nästa sekel - jag vågar väl inte säga millennium. Jag vill understryka den breda parlamentariska uppslutningen genom att citera några ställen ur regeringens skrivelse om viktiga ställningstaganden. Där framgår att utgångspunkten för Sveriges deltagande för regeringen, liksom för Folkpartiet, är den svenska viljan att medverka till en alleuropeisk säkerhetsordning och att detta sker på den militära alliansfrihetens grund. Samarbetet medför inte några fösvarsförpliktelser. Vi instämmer i princip med regeringens bedömning att Sveriges militära alliansfrihet utesluter deltagande i samarbete som rör territorialförsvar och säkerhetsgarantier men vill ändå påpeka att vi genom vårt fullständiga FN-medlemskap enligt FN-stadgan äger skyldighet, om så erfordras och beslutas av säkerhetsrådet, att också med militära medel komma en annan FN-stat till undsättning. I övrigt vill jag peka på det regeringen skriver: Bevarande av den militära alliansfriheten förutsätter dock inte att Sverige i något annat avseende skulle behöva ålägga sig restriktioner när det gäller deltagande i det framväxande mångfasetterade europeiska säkerhetssamarbetet. Liksom för regeringen är det för oss centralt att utvidgningen och fördjupningen av PFF-samarbetet och bildandet av EAPR är viktiga inslag i en grundläggande förändring av den europeiska säkerhetspolitiska kartan. Natos och EU:s förestående utvidgning samt Natos vidgade relationer med Ryssland representerar ytterligare steg i framväxten av en alleuropeisk säkerhets och samarbetsstruktur. Även på den punkten är vi helt överens. Jag vill också understryka det regeringen skriver om att en förstärkt roll för PFF i Östersjöområdet med deltagande av samtliga Östersjöstater och viktiga Natoländer, däribland Förenta staterna, har positiva effekter för samarbete och säkerheten i vårt närområde. Vi har ju haft en del diskussioner om formerna för det svenska PFF-samarbetet de gångna åren, och jag vill därför peka på något regeringen också säger i sin skrivelse: Det är ett svenskt intresse att ytterligare utveckla interoperabiliteten vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Man framhåller att förbättrad samverkansförmåga kräver anpassning till internationell standard, såväl inom det materiella området som vad gäller metoder och arbetssätt. Och det vet ju alla att internationell standard i det här sammanhanget innebär Natostandard. Jag konstaterar också att regeringen nu skriver att möjligheterna att till den kommande planeringsperioden utveckla metoder för att använda enheter ur samtliga försvarsgrenar i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser bör tillvaratas. Man säger att samtliga försvarsgrenar bör ha en internationell grundförmåga. Vi välkomnar detta. Jag noterar också, med hänvisning till de diskussioner som fördes för några år sedan om FN:s agerande i Bosnien, att regeringen nu konstaterar att det fördjupade PFF-samarbetet innefattar styrkor och resurser avsedda för hela det fredsfrämjande området, i enlighet med såväl kap. 6 som kap. 7 i FN-stadgan. Det här är ljusår från den neutralitetsnostalgi som präglade inte minst de båda regeringsbärande partiernas våndor efter den åtminstone för dem uppslitande EU-folkomröstningen för - faktiskt - mindre än tre år sedan. Det finns kanske de som tycker att Socialdemokraternas och Centerns tillnyktring och anpassning till den nya verkligheten i Europa har gått i snigelfart. Det tycker inte jag. Däremot har utvecklingen i det här avseendet gått väldigt fort, fortare än vad t.o.m. vi i Folkpartiet i våra mest optimistiska stunder vågat hoppas. Det stora steget togs med den Natoledda IFOR-insatsen för att trygga fredsprocessen i Bosnien för två år sedan. Den svenska medverkan i först IFOR, sedan SFOR togs med fullständig enighet i riksdagen. Tre och ett halvt års folkmord på europeisk mark gjorde varje invändning politiskt omöjlig. Det var ljusår från den debatt som fördes här i kammaren om svensk truppmedverkan i FN:s fredsbevarande insats i Bosnien i juni 1993. Vem kan i dag tro att de inlägg som då gjordes, utan att möta någon egentlig invändning, av ledande företrädare för Socialdemokraterna och andra partier, t.ex. Maj Britt Theorin och Björn von der Esch, gjordes i samma århundrade som när vi fattar dagens beslut? Det stora och välkomna steg som Sverige nu tar understryks med all önskvärd tydlighet av den DN artikel som de båda regeringsbärande partiernas säkerhetspolitiska first ladies i riksdagen i dag publicerar. Jag vet inte om jag kunde ha formulerat de bärande argumenten för den här utvecklingen bättre. Det intrycket förtas inte det minsta av de små piruetter där de båda av - förmodar jag - intern partihänsyn målar upp små Don Quijote-aktiga väderkvarnar på väggen. Den kosmetikan bjuder vi gärna på för den goda och nu gemensamma sakens skull. Jag noterar också med glädje att Urban Ahlin i dag debuterar som säkerhetspolitisk talesman för Socialdemokraterna. Det bådar gott. Han, utrikesministern och Helena Nilsson utgör i dagens debatt, såvitt jag kan bedöma, den bästa möjliga laguppställningen på det här området för de två regeringsbärande partierna. I dag återstår det bara Vänsterpartiet som säger blankt nej till PFF-samarbetet. I ett historiskt perspektiv är det nog ganska förståeligt om den omställningsprocessen är svårare och tar längre tid för Vänsterpartiet än för någon annan. Men om Vänsterpartiet menar allvar med att numera företräda odogmatiska vänstermänniskor är denna omprövning oundviklig. Då har svensk Alleingang och isolationism inför värnet av demokrati, frihet och fred i det nya Europa ingen plats. Med vissa reservationer stänger däremot Miljöpartiet inte längre dörren för PFF-samarbete. Jag vill gärna uppriktigt säga att jag uppfattar det som ett politiskt moget och kanske rent av modigt steg. Inför den bistra verklighet som folkmordet i Bosnien visat och det faktum att denna ännu inte har förpassats till den europeiska historiens skräpkammare väljer tydligen Miljöpartiet att se till innehåll och inte till symbolmättad nomenklatur, och det välkomnar jag. I två frågor, som inte har med dagens huvudfråga att göra, skiljer sig dock vår uppfattning från utskottsmajoritetens. Frågan om särskild diplomatisk representation vid Nato har Göran Lennmarker redan berört, och jag nöjer mig därför med att instämma i vad han sade. Den andra frågan gäller hur vi bedömer effekterna av den beklagligtvis ytterst begränsade förestående Natoutvidgningen, särskilt för vårt eget säkerhetspolitiska närområde. Vad jag avser är att de baltiska staterna i realiteten för överskådlig tid ställs utanför ett medlemskap i Nato. Det gäller frågan om vad detta betyder för vår egen säkerhetspolitiska verklighet framöver och vad som borde ha legat i vårt intresse att hävda i debatten om Natos utvidgning. Den ekonomiska och sociala utveckling som är kärnan i EU-samarbetet är det viktigaste bidraget till att långsiktigt bygga fred och säkerhet i Europa. Därför är det beklagligt och ganska svårförståeligt att ledande EU-stater saknar det politiska ledarskapet att inbegripa alla tre baltiska stater i den första EU utvidgningen. Och det är än mer obegripligt att den ståndpunkten finner politiskt stöd i EU-vänliga kretsar i Sverige. Vår säkerhet, som förmodligen är bättre än på mycket, mycket länge, är beroende av utvecklingen i Östersjöområdet, framför allt på andra sidan Östersjön i de tre baltiska staterna. Med deras självständighet och oberoende förstärktes Sveriges säkerhetspolitiska miljö avsevärt. Ryssland är i dag inget vare sig militärt eller politiskt hot mot vare sig Västeuropa eller Sverige. Men inte minst mellankrigstiden visar att ett stort antal unga, fortfarande i många avseenden instabila stater som svävar fritt i Öst och Centraleuropa, osäkra om sin framtid, inte är till fördel för stabilitet och säkerhetspolitisk förutsägbarhet. Det inbjuder också vissa politiska kretsar i ett Ryssland som ännu inte på länge funnit sin roll som en i mängden av normala demokratier i Europa till inrikespolitiskt motiverade göranden och uttalanden. Dessa väcker, fullt förklarligt, oro i stater som till skillnad från Sverige inte har fått uppleva 200 år av fred, frihet och oberoende, i åtskilliga fall inte ens 20 år sammantaget under motsvarande tidrymd. Det borde därför kunna vara tydligt och klart för Sveriges regering, även om varje stat beslutar om sin säkerhetspolitiska utveckling, sitt säkerhetspolitiska vägval, att det ligger i svenskt intresse att de tre baltiska staterna vävs in i det alltmer omfattande säkerhetspolitiska samarbetet i Europa, inklusive möjligheten till fullt medlemskap i Nato, som de själva har utbett sig om. Detta ligger i Sveriges intresse, det ligger i säkerhetens intresse och det skapar en tydlighet och en klar förutsägbarhet om de baltiska staterna och deras grannrelationer i framtiden. Det borde Sverige ha kunnat uttala klart och tydligt i den Natoutvidgningsdebatt som har pågått de senaste åren. Mot den bakgrunden vill jag yrka bifall till reservation 2 till utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! När Vänsterpartiet år 1994 ställde sig bakom ett svenskt deltagande i PFF sade vi att det klart borde framgå att Sverige inte avsåg att delta i en verksamhet som generellt syftade till att öka den svenska förmågan till samarbete med Natos stridskrafter. Det enda militära samarbete vi ansåg förenligt med den av riksdagen fastlagda utrikespolitiken var ett samarbete med det klara syftet att utveckla förmågan att genomföra gemensamma fredsbevarande och humanitära insatser under FN:s och ESK:s mandat. Det övningsprogram som hittills genomförts inom PFF:s ram har omfattat fredsbevarande åtgärder, räddningstjänst och humanitära insatser. Men ingen har kunnat undgå att märka det alltmer omfattande inslaget av rent militära samövningar där även svenskt jaktflyg och ubåtar ingått. Enligt regeringens skrivelse skall nu alla typer av uppgifter som inte berör territorialförsvar och säkerhetsgarantier ingå i övningsprogrammen. PFF:s övningsprogram skall kraftigt vidgas och innefatta en rad uppgifter, bl.a. blir det s.k. fredsbevarande uppgifter som skall ges realistiska förutsättningar, heter det. Erfarenheterna från IFOR och SFOR i Bosnien ses som ett argument för samövningar för samtliga tre försvarsgrenar. Jag vill understryka att vi i Vänsterpartiet har stött Sveriges medverkan i IFOR och SFOR under det mandat som FN har gett. Det tycks som om man tror att om Nato och länder utanför Nato varit bättre samordnade och kunnat uppvisa ett mer bestämt militärt agerande redan från början hade kriget i Jugoslavien kunnat undvikas. Jag menar att det inte alls är säkert. Det kunde också ha blivit ett värre krig från början. Däremot hade kanske konflikten kunnat mildras om EU-länderna från början förstått konflikten och inte på ett forcerat sätt börjat en erkännandepolitik som snarare blåste under konflikten än dämpade den. Jag blir ibland litet skrämd av den här stormaktsinspirerade attityden, att problemen i världen kan lösas om det finns nog med militär styrka. Förutom vidgandet och fördjupandet av PFF samarbetet tillkommer nu EAPR som skall ge en politisk dimension åt samarbetet med Nato. Länderna utanför Nato skall erhålla information, hålla överläggningar och eventuellt fatta beslut tillsammans med Nato i PFF-frågor och krishanteringsfrågor. En lång rad ämnesområden skall kunna bli föremål för överläggningar. PFF-länderna skall delta i Natos civila och militära kommittéer. Särskilda PFF-enheter skall skapas med deltagande av officerare från partnerländerna, och dessa kommittéer skall ingå som separata delar i de reguljära Natostaberna. Särskilda mål för samverkansförmåga, s.k. interoperabilitet, skall fastställas mellan varje PFF-land och Nato. Det är självklart att Natoländerna, med USA i spetsen, och Natos organisation ser denna utveckling som ett stärkande av Natos roll på världsarenan. Här öppnas stora möjligheter för Nato att leda en stor mängd nationer i militära insatser i många situationer. Det är för Vänsterpartiet helt klart att detta samarbete har en helt ny omfattning och ett annat djup än det PFF-samarbete vi gick in i 1994. Därför har vi också blivit alltmer skeptiska. Det är troligen sant att EAPR-samarbetet och det fördjupade PFF-samarbetet ger Sverige ökade möjligheter att påverka och få insyn i och inflytande på krishanteringsoperationer som Nato får uppdraget att leda. Sverige förutsätter att dessa skall genomföras enbart på mandat av FN eller OSSE. Men vilken risk finns för att FN eller OSSE efter inledande beslut om krishanteringsoperationer t.ex. blir låsta av stormaktsmotsättningar? Det kan man fråga sig. Krishanteringsoperationen kan t.o.m. övergå i ett tillstånd som mer har karaktären av territorialförsvar, och s.k. säkerhetsgarantier utlöses inom ramen för den stormaktsallians vi har knutit oss nära till. Sverige kan i ett sådant läge få svårigheter att ta sig ur. Kan vi verkligen dra slutsatsen att stormaktsmotsättningar har eliminerats för gott? Det ser ganska bra och fredligt ut för närvarande. Men det finns ibland också i Västeuropa ett eurocentriskt sätt att resonera som kan förstärka spänningar, inte minst mellan väst och Ryssland där också nationalistiska och svårförutsägbara strömningar finns. I det oljerika Kaukasien pågår en dragkamp mellan amerikanska, ryska, turkiska och iranska intressen. Flera exempel har redan nämnts i debatten. När stormakterna Tyskland och Frankrike nu tillsammans med USA vill utvidga Nato mot Rysslands gräns kan vi inte förvänta oss att den ryska allmänheten och politiker skall sluta att ställa frågor om vilka hot som väst vill värja sig emot. Kina och Indien är två stormakter som kommer att växa i ekonomisk och militär styrka. De har ambitioner att spela en mer framträdande roll. I en ny bi eller multipolär värld kan det visa sig väldigt viktigt att det finns alliansfria länder som är fria att föra en stabiliserande politik. Herr talman! I maj 1993 beslöt Världshälsoorganisationen att hos Haagdomstolen begära en rådgivande dom rörande legaliteten i användning av kärnvapen. Haagdomstolen är som vi vet FN:s högsta juridiska organ. I augusti 1996 avkunnade Haagdomstolen sitt utslag med 13 röster mot 1. Där sägs: "Användning eller hot om användning av kärnvapen är olagligt enligt internationell humanitär lag." Det är bara under "extrema omständigheter av självförsvar, där det handlar om en stats överlevnad" som användning skulle kunna tillåtas. Natos kärnvapenstrategi, som den återigen slogs fast i december 1996, alltså efter Haagdomstolens utslag, innebär att kärnvapen helt enkelt skall kunna användas om ett medlemsland angripits med konventionella styrkor. De nya Natomedlemmarna skall givetvis ansluta sig till Natos kärnvapenstrategi. Nato ligger enligt min mening långt ifrån Haagdomstolens beslut. Nu sägs att de nya medlemsländerna i Östeuropa sannolikt inte vill ha några kärnvapen på sitt territorium och att Nato inte heller avser att placera ut några sådana där. Men USA satsar mer än någonsin på modernisering och underhåll av sina kärnvapenarsenaler. Frankrike bygger nya kärnforskningslaboratorier och Ratificeringen av START II-avtalet tycks ganska avlägsen i den ryska duman, och Ryssland har övergett sin doktrin om att ej använda kärnvapen först. Jag menar att utvecklingen på kärnvapenområdet också visar att stormakterna ännu inte har övergett sina ambitioner på det här området. Om nu Ryssland kommer att känna sig trängt av en upprustning av konventionella styrkor med Natoutrustning kan resultatet mycket väl bli att man ökar underhåll och användbarhet av de kärnvapen man trots allt har kvar och har kontroll över. Det tycks faktiskt ganska avlägset med ett avskaffande av kärnvapnen. Det är långt till ett kärnvapenfritt Norden och en kärnvapenfri korridor i Europa. I det här sammanhanget är det naturligtvis oerhört viktigt att Nato-Ryssland-rådet fungerar och kan utvecklas positivt. I stor utsträckning kan jag instämma i det Moderaternas talesman berörde i de här delarna. Även om inte frågan om kärnvapenstrategin berörs av PFF och EAPR-samarbetet bör det givetvis finnas med i den politiska bedömning som görs när man går in i ett mycket nära samarbete med en allians som har kärnvapen som en del av sin strategi. Ett centralt begrepp i PFF-samarbetet är interoperabilitet och samverkan mellan militära enheter och system. Givetvis är detta viktigt i konkreta situationer. Ledningsfunktioner och vapensystem blir därmed också beroende av varandra. Beroendet kan bli sådant att det minskar möjligheterna att använda vapensystem självständigt. Interoperabiliteten i det här fallet är en anpassning till Natostandard. Om harmoniseringen av stridskrafter mellan det alliansfria Sverige och Nato blir djup och långtgående leder det till att alliansfriheten blir allt mindre värd. Våra farhågor från 1994 har i stor utsträckning besannats när det gäller harmonisering mellan svenska stridskrafter och Nato. Oron för utvecklingen förstärks också av det demokratiska underskott och den militära profil som alltmer präglar verksamheten. Därför har vi bestämt oss för att Sverige bör avstå från PFF-samarbetet.

Herr talman! Jag tror att Bengt Hurtig och jag är helt överens om att man aldrig bygger fred med vapen. Men folkmordet i Bosnien visar att militära resurser också i dagens nya Europa ibland behövs för att få stopp på väpnat våld och därmed skapa utrymme för fredsbyggande. IFOR var från början ett riskföretag. Hur skulle det hela fungera? Hur skulle man fungera tillsammans? Det fanns oändliga frågetecken kring detta. Då uppstår naturligtvis frågan, Bengt Hurtig, om det kan vara fel att komma bättre samordnad, bättre förberedd nästa gång om det blir nödvändigt - vilket vi alla hoppas det aldrig skall bli. Det är det som är huvudsyftet med det fördjupade PFF-samarbetet,

Herr talman! Det är självklart att en samverkan är nödvändig och att man försöker att förutse den så gott det går. I början var det ganska komplicerat och struligt med samarbetet inom IFOR. Men successivt har man kunnat lösa problemen. Vad jag förstår fungerade det, efter ett tag, ganska hyggligt. Om Sverige skall delta i operationer som leds av FN och OSSE behöver denna hänsyn tas även i fortsättningen. Jag tror att vi kan klara det med hjälp av de erfarenheter vi har fått i bl.a. Bosnien. Vid en sammanvägning av hela perspektivet av ett deltagande i detta, har Sverige goda förutsättningar att klara den typen av koordinering. Vi har ju deltagit i en lång rad FN-operationer och också samarbetat med Natoländerna.
Herr talman! Det är väl möjligtvis så, Bengt Hurtig, att Sverige inte är det största problemet. Men i IFOR/SFOR-insatsen samverkar även Natostater, Sverige, Finland, Ryssland och Ukraina. Det är stater där skillnaderna i interoperabilitet, samövning och liknande av förklarliga, historiska skäl är ännu mycket större. Det innebär påtagliga riskmoment. Därför behövs det samordning, samövning, samträning mellan de olika parterna som har valt olika säkerhetspolitiska arrangemang för sitt fortsatta samarbete i den framväxande europeiska säkerhetsstrukturen. Jag har flera gånger sagt att jag upplever litet grand av en CNN-effekt hos dem som biter sig fast i motståndet mot bokstavskombinationer som Nato, EAPR och PFF. När CNN:s bilder t.ex. från Sarajevo och Bosnien blir alltför otäcka kan ingen säga nej till att ingripa och stoppa våldet. Men när det sedan har lugnat ned sig kan man återgå till den gamla retoriken om faran för neutraliteten, alliansfrihet, stormansvälde och liknande för att inte ha mer än absolut nödvändigt att göra med de stater som man skall samverka med för fred. Jag hoppas att det inte är Vänsterpartiets bevekelsegrund.
Herr talman! Flera länder, Lennart Rohdin, har deltagit i IFOR/SFOR-operationerna utan att ha varit medlemmar i vare sig Nato eller avser eller har blivit inbjudna att delta i PFF-samarbetet. Dessa länder har förutsatt att de skall klara sådana internationella insatser under FN:s eller OSSE:s mandat. Ett exempel på ett sådant land är Irland.

Herr talman! Värdet av den svenska alliansfriheten visar sig inte minst i internationella sammanhang. Sveriges och Finlands roller har ökat i t.ex. internationella konflikt och fredsfrågor. Det har blivit allt viktigare att ha företrädare som står för alliansfrihet och inte tillhör något block i dessa förhandlingar. I dag står vi i riksdagen åter inför ett beslut som innebär att otydligheten när det gäller svensk alliansfrihet ökar. Otydlighet är något som regeringen framför allt sysslar med i försvars och fredsfrågor. På område efter område upplever jag att regeringen är på glid. Man tar ett steg framåt hit och ett steg framåt dit för att få sitta med i så många organ som möjligt. Vilka de är tycks inte vara lika betydelsefullt längre. Sammantaget gör Miljöpartiet bedömningen att den svenska medverkan i olika försvarsrelaterade verksamheter skadar trovärdigheten för den militära alliansfriheten så som den är formulerad i den säkerhetspolitiska doktrinen. Regeringens agerande sker utan mandat från svenska folket. Den genomgripande förändringen i Sveriges försvars och säkerhetspolitik har skett utan möjlighet för människor att säga sin mening i allmänna val. Miljöpartiet har tidigare i motioner krävt att regeringen för riksdagen presenterar en övergripande redovisning för alla de försvars och säkerhetspolitiska verksamheter där Sverige finns representerat. Sverige deltar i VEU, EAPR, PFF, WEAG och EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Det ger givetvis konsekvenser och påverkar trovärdigheten för vår militära alliansfrihet. Det är nödvändigt att riksdagen får göra en helhetsbedömning av allt det som steg för steg har lagts till den svenska försvars och säkerhetspolitiken. Regeringen måste till riksdagen återkomma med en handlingsplan för hur trovärdigheten för den svenska militära alliansfriheten skall upprätthållas. Fram till dess att riksdagen tar ställning till denna handlingsplan måste all övningsverksamhet som sker i PFF-regi och som inte har med strikt fredsbevarande och humanitär verksamhet, miljöskydd eller räddningstjänst att göra för svensk del vara utesluten. Vi anser inte att Sverige skall delta med representanter i Natos staber eller ha en ambassadör som ombud i Nato. Vi avvisar också svenskt deltagande i EAPR. Riksdagen måste också få ta ställning till IPP, dvs. det individuella partnerskapsprogrammet, som reglerar svensk medverkan i PFF. Det är viktigt för demokratin att ha inflytande från riksdagshåll. Sveriges militära alliansfrihet blir alltmer substanslöst. Regeringen går steg för steg mot Nato samtidigt som man hävdar att den militära alliansfriheten ligger fast. I regeringens skrivelse konstateras att bevarandet av den militära alliansfriheten utesluter samarbete som rör territorialförsvar och säkerhetsgarantier. Den förutsätter dock inte att Sverige i något annat avseende skulle behöva ålägga sig restriktioner när det gäller deltagande i det framväxande mångfasetterade europeiska säkerhetsarbetet. Det är då intressant att konstatera vad medlemskapet i EAPR innebär. I det betänkande som riksdagen skall fatta beslut om i dag står: "EAPR befinner sig i ett utvecklingsskede. Det går därför inte att i dag exakt ange vad som kommer att bli det konkreta innehållet i EAPR. En viktig uppgift blir fördjupningen och vidareutvecklingen av samarbetet med partnerländerna beträffande planering och genomförande av fredsfrämjande insatser. EAPR kommer att erbjuda partnerländerna möjligheter till insyn och inflytande i Natos planerings och beslutsprocesser för sådana insatser." Det finns en stor otydlighet om vilka konsekvenserna blir och vad ett medlemskap kan innebära för den svenska alliansfriheten eftersom organisationen är i rörelse. Såvitt jag vet finns inga tydliga regler för vare sig hur man lämnar den eller vad som kommer att gälla framöver. Detsamma gäller också WEAG, som försvarsministrarna beslöt om i förra veckan, tror jag det var. Jag har efterlyst reglerna för denna organisation. Det är normalt i alla andra organisationer att man har någon form av stadgar för vad organisationen är till för, vad som gäller för medlemskap, vad som gäller om man vill lämna organisationen, osv. Men döm om min förvåning när jag efterlyser sådana regler hos Försvarsdepartementet och jag efter några telefonsamtal till slut får fram att det inte finns några sådana stadgar. Då måste man fundera. Vad får det för konsekvenser? Vi har blivit medlemmar i en ny samarbetsorganisation inom Natos ram - det kan man väl påstå när det gäller WEAG - som har med försvarsindustriorganisationer och försvarsindustrin att göra där det inte finns några tydliga stadgar om vad den skall syssla med eller vad ett medlemskap innebär på lång sikt. Det finns förmodligen inte heller regler om hur man lämnar organisationen eller annat som gäller för den. Det bidrar naturligtvis till en enorm otydlighet om vad som gäller framöver för svenskt samarbete och svensk alliansfrihet. Miljöpartiet anser det oerhört viktigt att riksdagen får en helhetsbild och inte ständigt får ta ställning, och ibland inte ens det, till organisationer som har en så otydlig profil och som vi inte vet konsekvenserna av. Detsamma gäller alla de andra delar där man så tydligt kan se att vi tar ett steg närmare för att få vara med. Det låter väldigt vackert med fredssamarbetet. Men det innebär naturligtvis att vi också får ge upp en del av det vi tidigare haft, nämligen vår alliansfrihet. Alliansfriheten bygger på grunden att också omvärlden uppfattar oss som alliansfria. Som jag ser det måste det bli väldigt svårt att kunna påstå att så är fallet med alla dessa mycket otydliga organisationsformer som vi deltar fullt ut i och där vi sitter med som en av parterna vid förhandlingsbord och annat. Det som vi nu skall fatta beslut om, och som är en del av detta, säger Miljöpartiet nej till. Vi vill först se en tydligt plan för konsekvenserna av hela beslutet. Det är oerhört viktigt för vår trovärdighet, det är oerhört viktigt för vår alliansfrihet, och det är oerhört viktigt för Sverige i det internationella samarbetet. Vi vill inte vara med om ett smyginträde i ett Natomedlemskap, vilket vi nu upplever att vi är på väg in i. Jag kan hålla med Göran Lennmarker som inledde med att säga att han tyckte att regeringen tydligare skulle uttrycka sig positiv till Nato. Det vore mer rejält om regeringen gjorde det i detta läge. Jag uppfattar att så är fallet, att det är dit man vill. Det vore betydligt bättre att klargöra det för svenska folket och sedan låta svenska folket i ett val ta ställning till hur man ser på detta än att i ord säga någonting och i handling göra någonting annat. I övrigt håller jag inte med Göran Lennmarker att det skulle vara positivt eller bra. Jag är av motsatt uppfattning när det gäller Sveriges förhållande till Nato. Jag anser att vi inte skall vara med utan att vi skall värna vår alliansfrihet. Den är så oerhört viktig för svensk del, och den behöver vi bevara. Då behöver vi också en tydlighet i den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 7 och 12. Där har vi i Miljöpartiet utvecklat varför vi inte tycker som majoriteten i detta betänkande. Vi redogör också för det vi har tagit upp i vår motion. Vi i Miljöpartiet står givetvis också helt bakom våra övriga reservationer, men för att inte ta alltför mycket tid i anspråk för voteringar yrkar jag bara bifall till de tre reservationerna.

Herr talman! Säkerheten i Europa utvecklas på ett mycket positivt sätt. Efter Berlinmurens fall 1989 har Europa nu kommit in ett dynamiskt skede där varje månad nya stenar fogas till det europeiska säkerhetsbygget. Ibland sker det med stora steg, men oftast med vardagliga, odramatiska och förtroendeskapande steg. Vi kan nu se konturerna av en alleuropeisk säkerhetsordning. Ytterst handlar det om att skapa en ordning i sådan politisk och social harmoni att krig i hela Europa blir lika otänkbart som mellan demokratierna i Norden eller i Europeiska unionen. Den avgörande kraften bakom förändringen efter det kalla krigets slut är de central och östeuropeiska ländernas frigörelse, demokratisering och ekonomiska liberalisering. Fokus i europeisk säkerhetspolitik har förskjutits från frågor om militär balans och kärnvapenavskräckning till ekonomiskt samarbete, dialog och gemensamma normer för problemlösning. Förändringar i de europeiska samarbetsstrukturerna har också påtagligt bidragit till ett förbättrat säkerhetspolitiskt klimat. EU har fördjupats och förbereder sig för att ta emot nya medlemmar. OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, har utvecklats i konflikthanterande och förebyggande arbete och bidragit till europeisk rustningskontroll. Europarådet omfattar i dag större delen av Europa och symboliserar demokratins frammarsch på vår kontinent. I vårt eget närområde stärks det regionala samarbetet runt Östersjön. Natos förändring är en mycket viktig del i denna för Europa så positiva utveckling. Inom Euroatlantiska partnerskapsrådet samarbetar Europas och Nordamerikas länder för att utveckla sitt deltagande i fredsfrämjande verksamhet, med erfarenheter från Bosnien som utgångspunkt. Europa har fått till stånd en förtroendeskapande överenskommelse mellan Nato och Ryssland. Efter beslutet i Madrid inledde Nato förhandlingar om medlemskap med Polen, Tjeckien och Ungern, samtidigt som dörren lämnas öppen för ytterligare länder. Helheten i denna förändring hos Nato, från en snäv inriktning på försvar av demokratier i väst mot det tidigare sovjetiska hotet, till en strävan att bidra till hela Europas säkerhet och att i samverkan bättre möta nya hot mot säkerheten, är något som vi välkomnar. De stora säkerhetspolitiska förändringar som har skett i Europa under de senare åren är i allt väsentligt resultat av förhandlingar mellan demokratiska länder. Alla får inte precis det de önskar, men här finns en vilja till samförstånd och ömsesidigt hänsynstagande. Förtroende, tillförsikt och strävan efter gemensam säkerhet skall vara drivkrafter för det europeiska säkerhetssamarbetet, inte våld, inte rädsla eller snäva nationella intressen. Utvidgningsbeslutet innebär att Polen, Tjeckien och Ungern har fått bekräftelse på sin obestridliga rätt att själva göra sitt säkerhetspolitiska val. Det är glädjande att Nato i Madridkommunikén erkänner de baltiska staternas bidrag till stabilitet och samarbete i Östersjöområdet. Sverige lämnar också viktiga bidrag till de baltiska ländernas säkerhet inom ramen för Östersjösamarbetet, inom Partnerskap för fred och i vårt bilaterala samarbete med de baltiska länderna. Däremot kan vi som militärt alliansfritt land inte bistå med militära säkerhetsgarantier. Herr talman! Vi samarbetar med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet för att utveckla det fredsfrämjande och det förtroendeskapande arbetet och för att stärka säkerheten i hela Europa. Det är dessa delar av det europeiska säkerhetssamarbetet som i dag utvecklas. Gränsen för vårt samarbetet går vid Natofördragets militära garantiförpliktelser. Det finns inga skäl att söka samarbete med Nato när det gäller försvaret av vårt territorium eller att lämna säkerhetsgarantier till andra. Sveriges militära alliansfrihet ligger fast. Europas länder måste nu med full kraft fortsätta arbetet på en alleuropeisk säkerhetsordning. Vi behöver öka förmågan att hantera nya, oftast icke-militära hot mot säkerheten, minska klyftorna i relation till världen utanför Europa, fördjupa demokratin, ytterligare minska rustningsnivåerna och eliminera massförstörelsevapen. Vi behöver integrera Ryssland i det europeiska samarbetet och stärka säkerhetsidentiteten hos de länder som önskat men i Madrid inte erbjudits medlemskap i Nato. För att komma vidare måste EU, Nato, OSSE, Europarådet, Östersjörådet och övriga strukturer, även FN, samverka i riktning mot samma mål. Alla dessa samarbetsorgan behövs, och de kompletterar varandra. Nato är primärt en struktur för militärt samarbete. Inte minst erfarenheterna från Bosnien har visat att den militära dimensionen är en nödvändig men inte tillräcklig ingrediens i byggandet av ett Europa präglat av gemensam säkerhet, där säkerhetshoten i växande grad är icke-militära. Förutom den planerade Natoutvidgningen pågår en förändring av Nato vad gäller samarbete med icke-medlemmar, bl.a. en ökad tonvikt på krishantering, fördjupning av samarbetet inom PFF samt ett utbyggt samarbete med Ryssland och Ukraina. maj ett omfattande samarbetsavtal. Detta måste betraktas som en historisk händelse, en av de viktigaste efter det kalla krigets slut. Överenskommelsen innebär upprättandet av ett gemensamt råd, regelbundna möten på politisk nivå, tätt politiskt och militärt samarbete och samråd, där så är möjligt gemensamt beslutsfattande och agerande. Denna samverkan omfattar ett mycket brett område, alltifrån allmänna säkerhetspolitiska frågor till krishantering och nedrustningsfrågor. Grunden finns således för att Ryssland skall engageras i ett långtgående samarbete med Nato, vilket också underlättar ett bredare europeiskt samarbete. Detta viktiga steg på vägen mot gemensam säkerhet i Europa har vi från svensk sida all anledning att välkomna. Mycket kommer samtidigt att bero på hur avtalet genomförs och med vilket konkret innehåll det fylls. Det är naturligtvis av avgörande betydelse att samarbetet mellan Nato och Ryssland inte sker på bekostnad av andra länders säkerhetsintressen. Herr talman! Euroatlantiska partnerskapsrådet, 30 maj, bör också ses som ett viktigt led i de säkerhetspolitiska förändringarna i Europa. Rådet är i sin tur en del av det utvecklade partnerskapet för fred, vars syfte är att vidareutveckla samarbetet mellan Nato och en bred krets av partnerländer på de områden som ej handlar om försvaret av det egna territoriet. Sveriges deltagande i PFF har hittills gjort det möjligt för oss att förbättra vår egen förmåga att genomföra fredsfrämjande insatser och krishantering tillsammans med samarbetsländerna. Samarbetet inom PFF är en förutsättning för att militära insatser liknande den i Bosnien skall kunna genomföras och bli effektiva. PFF spelar dessutom en viktig förtroendeskapande roll, eftersom det bidrar till att öka samarbetsytorna på det militära området mellan de europeiska länderna. Euroatlantiska partnerskapsrådet blir paraplyorgan för det hittillsvarande NACC, som tillkom för att stärka samarbetet mellan Utskottsmajoriteten ser i första hand EAPR som ett organ för praktiskt samarbete kring krishantering som utförs av Nato. Vi fäster också stor vikt vid de möjligheter rådet ger oss till bättre delaktighet i planering och beslutsfattande i sådana krishanteringsinsatser där vi bidrar med trupp, såsom i Bosnien. Liksom tidigare krävs FN eller OSSE-mandat för fredfrämjande aktioner. Samarbetet avgränsas till den del av Natos arbete som inte rör försvaret av medlemsstaternas territorier eller säkerhetspolitiska garantier. Det är avgörande för Sverige som militärt alliansfritt land att kunna delta i detta samarbete. En annan utgångspunkt är att varje land självt avgör på vilka områden och i vilken utsträckning man vill delta i samarbetet mellan Nato och partnerländer. Sveriges regering och riksdag har full kontroll över vårt samarbete med Nato och övriga partnerländer. Sverige kommer att delta endast i de delar vi själva vill. Ytterligare en viktig aspekt rör EAPR:s alleuropeiska karaktär. Samtliga 43 - jag upprepar: 43 - PFF EAPR. EAPR-kretsen kommer att mötas en gång i halvåret på utrikes och försvarsministernivå i anslutning till Natorådets möten. På ambassadörsnivå kommer rådet att mötas i Bryssel en gång per månad. Möjlighet finns också att mötas på stats och regeringschefsnivå. Bildandet av Euroatlantiska partnerskapsrådet innebär inga förändringar i rådande arbetsfördelning mellan berörda europeiska organisationer. Det gäller såväl OSSE som EU, Västeuropeiska unionen och Europarådet. Tanken är att komplettera deras verksamhet, inte att konkurrera med dem. Dubbelarbete och konkurrens mellan organisationerna måste undvikas. Med EAPR och vidareutvecklingen av Partnerskap för fred har vi fått ett instrument som kan användas för att öka förtroendet både i Europa och i vårt närområde. Samtidigt kan EAPR stärka våra möjligheter att möta nya utmaningar på krishanteringsområdet. EAPR har stora möjligheter, men det ankommer nu på deltagarna att fylla det med konkret innehåll, till nytta för alla berörda. Tillsammans med ett upptagande av nya medlemmar i EU och Nato Ryssland-avtalet kan EAPR, rätt utnyttjat, utgöra nya och viktiga steg i byggandet av en gemensam säkerhet och en europeisk säkerhetsordning där alla länder deltar. Jag vill avslutningsvis understryka utskottets uppfattning att ett aktivt svenskt deltagande i Euroatlantiska partnerskapsrådet inte på något sätt förändrar Sveriges grundläggande säkerhetspolitiska hållning.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

Herr talman! Det var intressant att höra Urban Ahlins anförande. Han sade bl.a. att Sveriges regering och riksdag har full kontroll över det säkerhetspolitiska läget. Samtidigt begär vi medlemskap i Euroatlantiska partnerskapsrådet, som enligt vad som står i betänkandet befinner sig i ett utvecklingsskede. Det går inte att i dag exakt ange vad som kommer att bli det konkreta innehållet i EAPR. Det är också intressant WEAG uppenbarligen inte har några stadgar, i alla fall inga som Försvarsdepartementet har kunnat redovisa. Det är svårt att veta vad för slags organisation vi går med i om den inte ens har stadgar som reglerar verksamheten. Därför är det fascinerande att man anser sig ha full kontroll över vad man är med i. Vi fick också höra att Natos förändringar är mycket positiva. Vilka förändringar talar Urban Ahlin om? De viktiga, stora delarna i Natos verksamhet är fortfarande desamma. Det är kärnvapenavskräckning, vilket alltså innebär att Nato är en organisation som har kärnvapen till sitt förfogande för att avskräcka och kanske t.o.m. använda om så skulle behövas. I Nato har man också en ömsesidig försvarsgaranti enligt artikel 5, som Urban Ahlin uppenbarligen tror att han kan undvika. Men om man är med i en organisation är man självfallet också med på det som står i stadgarna. Jag skulle tycka att det vore väldigt intressant att i dag få reda på vad socialdemokraterna egentligen vill med det svenska försvarsarbetet.

Herr talman! Marianne Samuelsson! Jag skall börja med att ge det korrekta citatet: Sveriges regering och riksdag har full kontroll över vårt samarbete med Nato och övriga partnerländer. Marianne Samuelsson undrade vilka positiva förändringar i Nato jag talade om. Det väl uppenbart för var och en att det har skett oerhört stora förändringar i Nato. Hela denna process för att skapa fler instrument för och större styrka i just fredsfrämjande arbete är ju nytt! Det gamla Nato är vi inte intresserade av, men det nya i Nato vill vi vara med och samarbeta om. Det lustiga med Miljöpartiet är att de säger att vi inte vet vad som kommer att ske i framtiden och att de därför vill stå utanför. Just den hållningen är så farlig! I dag byggs den alleuropeiska säkerhetsordningen upp, och vi vet inte vad som kommer att ske. Men vi kan inte ställa oss utanför detta arbete! Är det inte bättre att vara med och kunna påverka framväxten av detta arbete i stället för att stå vid sidan av och se vad som kommer att bli av det? Jag måste ifrågasätta det Marianne Samuelsson har sagt. Miljöpartiet har nu gått tillbaka till att tala om strikt fredsbevarande insatser. Vi har tidigare i denna kammare beslutat att svensk trupp skall vara med i IFOR för att skapa fred i Bosnien. Då handlar det om fredsfrämjande insatser. Skulle Miljöpartiet i dag säga nej till en insats liknande IFOR, om en sådan skulle vara nödvändig? Skulle Sverige då ställa sig utanför? När debatten fördes om IFOR var man från Miljöpartiets sida väldigt bekymrad över den dåliga insyn Sverige hade i planeringen och förberedelserna av de olika IFOR-insatserna. Nu erbjuds vi denna möjlighet med representation i staberna och insyn i planeringsprocesserna, men då säger Miljöpartiet nej. Det är fullkomligt obegripligt!

Herr talman! Det är inte alls obegripligt, utan fullständigt logiskt, herr Ahlin! Det är precis vad vårt internationella samarbete går ut på, nämligen att vi i riksdagen skall fatta ett speciellt beslut om vi vill vara med i IFOR eller inte. Vi vill inte ge ett mandat som låter Sverige ingå i en organisation utan stadgar, där det kanske sitter en representant för regeringen och fattar beslut över huvudet på oss i riksdagen. Det är inte bra, och det är inte det vi vill ha. Vad är det egentligen regeringen vill vara med i när det gäller Nato? Ni säger att ni vill vara med i det nya Nato. Men det nya Nato bygger ju på det gamla Natos stadgar. Det finns inget nytt Nato. Det finns ett öppnare Nato, som uppenbarligen vill ha fler medlemmar. Det kostar ju att ha en försvarsorganisation, och det underlättar om fler är med och betalar. Men stadgarna är inte förändrade, utan det gamla Nato finns kvar. Framför allt tror jag att svenska folket är måna om att Sverige inte skall vara med i en försvarsorganisation som har kärnvapen till sitt förfogande. Det är en oerhört viktigt del i det svenska fredsarbetet.
Herr talman! Marianne Samuelsson säger att det ter sig fullständigt logiskt att en gång i kammaren säga att man är oroad över att Sverige har dåligt insyn i den militära planeringen av en IFOR-insats, och sedan helt plötsligt, när vi fått möjlighet att vara med, ställa sig utanför att säga att man inte vill vara med. För mig ter sig detta fullständigt ologiskt! Vi har klart deklarerat att det inte handlar om något steg mot medlemskap i Nato. Vi samarbetar med Nato för att skapa bättre utrymme för fredsfrämjande operationer. Det är vad hela det här arbetet handlar om. Men det är så typiskt Miljöpartiet att hela tiden försöka skapa något slags skrämmande stämning i landet och ge sken av att politiker, regering och riksdag sitter och smyger med saker och ting och försöker lura svenska folket. Tror Marianne Samuelsson på fullt allvar att vi kan smyga in Sverige som ett land i Nato? Tror Marianne Samuelsson på fullt allvar att man i Nato är intresserad av ett medlemsland som smyger sig in? Självfallet är detta fullständigt nonsens. Vi vill samarbeta med Nato, men vi säger nej till militära garantier och säkerhetsförpliktelser. Det är solklart. Vår säkerhetspolitiska hållning ligger fast!
Vi har tyvärr problem med högtalaranläggningarna i bänkarna, så jag ber kammarens ledamöter att använda talarstolen till dess att vi har rättat till felet.

Herr talman! Göran Lennmarker fortsätter att ställa den fråga han alltid har ställt. Den gäller huruvida Sverige stöder de baltiska staternas önskemål om ett Natomedlemskap. Vi har hela tiden sagt att Sverige stöder deras rätt att själva välja sin säkerhetspolitiska hållning. Jag tycker att det är litet knepigt av Moderaterna att i denna säkerhetspolitiska debatt kräva av Socialdemokraterna i regeringen att vi skall verka för att man inom Nato gör allt man kan för att få in de baltiska länderna som medlemmar. Samtidigt säger Moderaterna nej till en gemensam förhandlingsstart i EU, där Sverige är medlem och kan påverka organisationen så att de baltiska länderna skall kunna komma med som medlemmar i den europeiska unionen. Detta är ett mycket viktigt säkerhetspolitiskt steg. Men för Moderaterna är det tydligen viktigare att vara på regeringen om att den måste påverka en organisation som Sverige inte är medlem i än att regeringen skall arbeta i en organisation där Sverige är medlem och kan påverka. För mig är detta fullständigt ologiskt. Den lösning för en Natoambassadör som regeringen har valt är rent praktisk. Utskottsmajoriteten har också ställt sig bakom den. Det är en smidig och enkel lösning, och jag kan inte förstå varför Moderaterna är emot sådana.

Herr talman! Göran Lennmarker säger att lösningen från Moderaternas sida är att de baltiska länderna "snarast möjligt" skall komma med i EU. Men är inte sanningen, Göran Lennmarker, att "snarast möjligt" måste betyda en gemensam förhandlingsstart? Och den har ni moderater sagt nej till! För mig känns Moderaternas ställningstagande väldigt knepigt. Jag har varit borta på smekmånad, och kom hem i går. Jag har nämligen gift mig. När jag kom hem låg ett brev där från borgmästaren i min hemkommuns vänort i Litauen, Pakruojis. Han uppmanade mig, som riksdagsman från Mariestads kommun, att verka för att Litauen så fort som möjligt kan bli medlem i EU. Han ville ha en gemensam förhandlingsstart. Det är inte ofta jag önskar att Moderaterna skall ha riksdagsledamöter från Mariestad.

Herr talman! Respekten för varje lands egna säkerhetspolitiska val måste vara grundläggande för en alleuropeisk säkerhetsordning. Detta är helt i enlighet med Parisstadgan. Varje land har rätt att ändra sina säkerhetsarrangemang och t.ex. inträda i en militärallians. När länder får sina säkerhetspolitiska mål tillgodosedda, utan att säkerheten inskränks för andra, ökar säkerheten och stabiliteten i Europa som helhet. För Sverige är militär alliansfrihet den ram som bäst förmår tillgodose landets egna säkerhetspolitiska intressen. Men rätt utnyttjad, i aktiv samverkan med andra alliansfria och alliansbundna länder, kan den militära alliansfriheten vara en stor tillgång i byggandet av en gemensam europeisk fredsordning. Centerpartiet anser att ett svenskt medlemskap i Nato inte skulle öka vårt lands säkerhet eller förbättra vår handlingsfrihet att utveckla vårt samhälle. Ett svenskt Natomedlemskap skulle inte heller förbättra stabiliteten i vår omgivning. Däremot är samarbetslinjen självklar eftersom den gagnar såväl vår egen säkerhet som säkerheten i vårt närområde och i Europa som helhet. Centerpartiet menar att Sverige mot denna bakgrund bör kunna samarbeta med Nato på alla områden utom dem som rör försvaret av vårt eget territorium eller när det gäller kravet på ömsesidiga försvarsgarantier. Centerpartiet bejakar därför att övningsprogrammet inom ramen för Partnerskap för fred kommer att breddas. Jag vill i det sammanhanget framhålla att Sverige aktivt bör driva på för att fördjupa det säkerhetsfrämjande civila samarbetet inom PFF och för att öka förmågan att samverka mellan civila och militära enheter. Ett svenskt deltagande i det Euroatlantiska partnerskapsrådet, EAPR, är huvudfrågan för dagens debatt. EAPR bildades formellt den 30 maj i Sintra i Portugal. Det var ett av de många beslut som fattats på europeiskt plan detta år till gagn för säkerhet och samarbete i Europa. Jag tänker på upprättandet av det särskilda partnerskapet och bildandet av Nato Ukraina. Jag tänker på besluten vid Natos toppmöte i Madrid, på överenskommelsen om Amsterdamfördraget men också på slutsatserna från Europarådets toppmöte i Strasbourg. Förhoppningsvis kan vi vid årets slut lägga till beslutet vid EU:s toppmöte den 12-13 december om att EU inleder en bred och inkluderande förhandlingsprocess om medlemskap i unionen för de ansökarländer som klarar de politiska och demokratiska kriterierna för ett EU-medlemskap. Jag hoppas också på framgång vid OSSE:s ministerråd i Köpenhamn den 18-19 december som har att avhandla en gemensam och övergripande europeisk säkerhetsmodell inför tjugohundratalet. År 1997 har i många avseenden förutsättningar att i historiens ljus framstå som ett märkesår för byggandet av ett enat, fredligt och samverkande Europa. Herr talman! Centerpartiet vill att EAPR utvecklas till en viktig mötesplats för planering och samordning av internationella fredsfrämjande insatser. Sverige bör medverka till att utveckla samarbetet mellan Nato och militärt alliansfria länder inom EAPR. EAPR skall fungera som forum för konsultationer mellan alliansfria och alliansbundna länder och utgöra det politisktmilitära ramverket för krishanteringsoperationer och för samarbetet inom Partnerskap för fred. Men det ligger ett särskilt ansvar på länderna utanför Natos medlemskrets att etablera EAPR som detta forum. Här har Sverige och utrikesministern ett särskilt ansvar. När gränslinjerna för samarbetet hålls tydliga och då samarbetet inte omfattar ömsesidiga försvarsgarantier eller territorialförsvarsuppgifter finns det inte anledning att hysa några betänkligheter inför ett svenskt deltagande i de Natostaber som har ansvar för PFF-uppgifter och krishanteringsfrågor. Regeringens lösning att låta Sveriges ambassadör i Belgien också vara Sveriges ombud i Nato tycker Centerpartiet är en ändamålsenlig lösning. Dagens debatt hittills, och det betänkande vi diskuterar, illustrerar ändå att det finns skillnader i synen på svensk säkerhetspolitik mellan riksdagens partier. Jag har tidigare i denna talarstol konstaterat att Centerpartiet och Socialdemokraterna formar en stabil mittfåra i svensk säkerhetspolitik. Jag välkomnar att Kristdemokraterna nu anslutit sig till denna grupp. Men på ömse sidor om denna mittfåra ser vi att övriga partier fjärmar sig. Sveriges medverkan i EAPR och PFF innebär inte att Sverige överger den militära alliansfriheten som Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu beskyller den för. Men den betyder lika litet ett svenskt steg på vägen mot ett Natomedlemskap, som Folkpartiet och Moderaterna önskar. EAPR och PFF innebär en ökad strukturering till något som Sverige solidariskt ägnat sig åt i decennier: att bevara internationell fred i samverkan med andra. Moderater och folkpartister har bestämt sig för att Nato är vägen till, och detsamma som, en alleuropeisk säkerhetsordning. De ställer upp olika utvidgningsscenarier för Nato och kopplar ett svenskt medlemskap till andra länders säkerhetspolitiska val. Strategin är: Inte Nato nu, men i morgon. I fallet med EAPR och PFF kan man också se det som en symbolpolitik i dagens betänkande. Oavsett om det behövs eller ej skall Sverige utse en särskild ambassadör vid Natohögkvarteret, säger man. Jag kan inte låta bli att notera att i den moderata kommittémotionen står det att det skall vara som en markering. Den stackars ambassadören skulle alltså finnas där som en markering! Miljöpartiet och Vänsterpartiet bör allvarligt betänka i vems tjänst man går när man ständigt upprepar att den militära alliansfriheten avskaffas eller urholkas genom de samarbeten Sverige anslutit sig till. Enligt er urholkade EU-medlemskapet Sveriges alliansfrihet. PFF gör det tydligen också. Vi har hört er säga att Amsterdamfördraget innebär att den militära alliansfriheten blir en chimär, och nu säger ni att ett svenskt medlemskap i EAPR suddar ut gränserna mot Nato. Man kan ju fråga sig om det går att avskaffa den militära alliansfriheten hur många gånger som helst. Om sanningen legat ens i närheten av er verklighetsbeskrivning torde vi ha varit medlemmar av Nato för länge sedan. Men framför allt tycker jag att ni skall ställa er frågan: Vem vinner på allt ert ropande på vargen? Är det de som värnar Sveriges militära alliansfrihet eller de som önskar att vi inte skall märka den dagen den svenska militära alliansfriheten egentligen sätts ifråga? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Helena Nilsson undrade i vems tjänst Miljöpartiet går genom att säga att EAPR urholkar alliansfriheten samt att en hel del andra organisationer gör det. Jag skulle vilja säga att vi går i demokratins tjänst. Det är oerhört viktigt att vi har en demokratisk debatt om vart vi är på väg, så att vi inte hamnar i samma situation som vi gjorde när det gällde EU medlemskapet. Då stod vi där och sade: Vi är ju ändå med i så mycket att vi måste vara med fullt ut nu också. Det är precis det man kan se tendenser till här. Man är på väg in i så mycket att det ganska snart kommer att inträffa att vi inte längre uppfattas av omvärlden som alliansfria.

Vi skulle bli ett partnerland till Nato. Jag tror att det är väldigt svårt att uppfatta det som någonting annat än att man är ett partnerland. Ett partnerland brukar automatiskt också vara en av parterna, dvs. redan medlem i organisationen. Annars är det ju ingen partner till någon. Helena Nilsson tyckte tydligen att det var väldigt positivt att det också innebär att vi övar tillsammans och använder svenskt jaktflyg och svenska ubåtar i gemensamma övningar med Natoländer och övriga länder som ingår. Samtidigt skall vi hävda att vi skall vara alliansfria. I PFF-överenskommelsen fanns ingenting med om att vi t.ex. skulle använda svenskt jaktflyg för att få ingå.

Herr talman! Marianne Samuelsson säger att hon och Miljöpartiet går i demokratins tjänst när de tar avstånd från EAPR. Just nu befinner vi oss i Sveriges riksdag. De sju demokratiska partierna debatterar om vi skall samarbeta inom EAPR. Jag tycker att det just nu är höjden av demokratisk debatt. Folkets representanter debatterar detta. Det finns en majoritet här som säger att vi kan samarbeta på det här sättet med EAPR och samtidigt behålla vår militära alliansfrihet. Samarbetet innebär inte att vi skall ägna oss åt ömsesidiga försvarsgarantier eller att vi skall gå med i territorialförsvarssamarbetet. Vi är väldigt tydliga på den punkten, både här i talarstolen och i vårt utskottsbetänkande. Genom att vi är så tydliga kan vi aldrig bli beskyllda för att smyga in eller för att vara otydliga. Sedan har vi sagt oss vara positiva till PFF:s övningar just av den anledningen att vi skall kunna stå rustade den dagen vi praktiskt behöver utöva den krishantering och de fredsfrämjande insatser som vi kan göra inom ramen för PFF eller SFOR - där vi just nu befinner oss - och som vi tidigare gjorde i IFOR.

Herr talman! Det var ett intressant tydliggörande från Helena Nilsson. Centerpartiet menar alltså att det skall ingå svenskt jaktflyg och svenska ubåtar i krishanteringen i världen framöver och att det är därför vi numera skall vara med och samöva dem. Det är minst sagt en ganska lång förflyttning från det beslut som fattades i samband med PFF-beslutet. För demokratins skull - som kammaren ju är till för - var det ett klart tydliggörande från Centerpartiet. Jag tror att väldigt många människor kommer att tycka att det är mycket bra att få det här tydliggörandet. Men jag kan inte förstå att detta inte innebär en glidning när det gäller alliansfriheten och ett närmande till Nato och det försvarssamarbete som finns i Natos regi.

Den skall uppenbarligen också ha svenskt jaktflyg och svenska ubåtar till sitt förfogande vid en krishantering. För mig är det minst sagt förvånande att få höra detta från
Herr talman! Jag skall bara ytterligare en gång ta upp beskyllningen att Centerpartiet skulle stå bakom att smyga in Sverige i ett Natomedlemskap. Jag vill än en gång säga att samarbetet inom EAPR är ett samarbete med en politisk dimension där vi över huvud taget inte skall beröra fundamenten när det gäller territorialförsvar och ömsesidiga försvarsgarantier. Kan jag noggrannare tala om att detta inte berörs i det här betänkandet? Vi kan ha ett samarbete inom ramen för EAPR och ändå behålla vår militära alliansfrihet. Det är det viktiga i den här debatten.

Herr talman! Helena Nilsson välkomnade oss i mittfåran av svensk utrikes och säkerhetspolitik. Jag tycker nog att vi har befunnit oss där hela tiden. Jag har inte någonting emot det välkomnandet, men jag tycker att den kristdemokratiska uppfattningen när det gäller de här frågorna mycket väl stämmer överens med det man kan kalla mittfåran av svensk säkerhetspolitik. När det gäller Sveriges säkerhetspolitik nämns det i betänkandet att vårt säkerhetspolitiska mål i alla lägen och i former som vi själva väljer är att trygga en handlingsfrihet att som enskild nation och i samverkan kunna utveckla vårt samhälle. Den säkerhetspolitiken ställer vi upp på. Jag tycker att just när vi talar om en anslutning till EAPR, om huruvida den är befogad eller inte, passar den här beskrivningen verkligen bra. Den talar om att vi själva väljer. Det har vi hört här av flera talare. Det är inte fråga om en låsning som gör att vi har valt att i alla lägen göra som de andra som är med i EAPR kommer att göra. Det är helt klart. Beskrivningen talar också om att vi i de former vi själva väljer som enskild nation skall kunna fatta beslut, men vi skall också kunna göra det i samverkan med andra. Därför ställer vi upp på att vi nu tar det här steget. Vi tycker att det är bra. Vi har från svensk sida redan efterlyst att när vi deltar i olika fredsbevarande och fredsfrämjande insatser skall vi också kunna ha ett större inflytande redan i planeringsskedet. Vi upplever att det är just detta som sker genom ett närmare samarbete, inte bara med Nato, utan också med de länder som är med i PFF-samarbetet. Som vi hörde tidigare är det ett mycket stort antal länder i Europa. Därför menar vi att det här bidrar till att vi bättre skall kunna göra en insats tillsammans med andra när detta krävs i form av fredsbevarande och fredsfrämjande insatser. Vi anser också att detta inte betyder att vi har lämnat vår alliansfrihet. Vårt deltagande i fredsbevarande och fredsfrämjande insatser går ju långt tillbaka i tiden. Ett sådant deltagande har vi haft på olika platser på vår jord. Att det nu är Europa som på ett särskilt sätt är aktuellt gör det inte mindre angeläget att det är välplanerat. Jag vill också säga att jag skulle se det som en stor fördel om vi kom fram till att vi även hade större möjligheter att vara väl förberedda när det gäller insatser i andra delar av vår värld. Jag såg det själv som en stor nackdel att vi inte hade en beredskap som gjorde att vi utan vidare skulle ha kunnat vara med om det hade blivit aktuellt med en fredsbevarande insats i Zaire. Jag efterlyste det vid den tidpunkten. Jag ser det som ett ganska stort problem att man på många håll i vår värld när en insats krävs inte har den tillräckliga förberedelsen. Man har inte heller de samverkansformer som gör att man vet vem som lämpligen skall vara med och ställa upp. Jag tycker att i stället skulle man se det som en stor fördel om denna typ av samverkans och planeringsformer kunde utvecklas också i andra delar av vår värld. Jag vill alltså vidga begreppet. Det verkar finnas en önskan hos en del partier som kan uttryckas med namnet på en gammal musikal: Stoppa världen, vi vill av! Det är faktiskt så att allting befinner sig i rörelse. Utvecklingen befinner sig i rörelse. Det kan vi inte göra någonting åt. Därför vet vi inte exakt ens vad en organisationsform kommer att innebära litet längre fram. Men därför förbehåller vi oss rätten att i alla lägen ta ställning till de samarbetsformer vi skall ha. Det betyder också att samarbetsformer kan förändras framöver. Vi har inga reservationer. Vi hade en motion där vi framförde en del synpunkter och några krav. Men vi tycker att de har blivit ganska väl tillgodosedda. Vi tog bl.a. upp frågan om att vi skulle vilja ha en årlig redogörelse. I stället har det lyfts fram att inga större förändringar skall ske utan att det förekommer någon typ av samråd. Jag skulle vilja påpeka att vi upplever det som väsentligt att samråd förekommer hela tiden under resans gång även om förändringarna inte är dramatiska. Det är ju viktigt att vi inte heller har glidande förändringar så att vi sedan ser att det har skett en större förändring än vi kanske hade räknat med. Så jag välkomnar det man uttrycker om att vi skall finna någon form av samråd för riksdag och regering i de här viktiga frågorna. Vi har också påpekat, vilket jag menar är väldigt viktigt, att det civila samarbetet och det humanitära samarbetet skall vara en viktig del av EAPR samarbetet. Vi har från svensk sida visat en stark vilja t.ex. att ställa polis till förfogande och att ställa räddningstjänstens resurser till förfogande i olika krislägen. Vi tycker det är väldigt bra att man håller på att utveckla detta, att man studerar hur vi ytterligare skall kunna förstärka sådana svenska insatser. Jag tror att vi har mycket att bidra med i det här fallet. Jag yrkar alltså bifall till betänkandet.